Fru talman! Dessa fall är inte de enda fallen - Turkiet och det forna Jugoslavien. Här har personer utvisats till Iran, där homosexualitet är förknippat med avrättning. Det är fundamentalt fel att tillämpningen inte fungerar. Jag tycker att Invandrarverket har missbrukat möjligheten till omedelbar verkställighet, som faktiskt präglar alla besluten. Omedelbar verkställighet innebär i praktiken att man inte hinner överklaga.
Fru talman! Det finns ingenting av omedelbar verkställighet om man har åberopat förföljelse av kön eller någonting annat. Då prövas ärendet i laglig ordning och rättssäkert. Det finns ingen omedelbar verkställighet i detta. Fru talman! Det är riktigt att man även till Iran har utvisat personer som man anser inte har skyddsbehov trots att de har uppgett sig vara homosexuella. Å andra sidan har andra varande från Iran fått skydd i Sverige när de har åberopat homosexualitet. Det beror helt och hållet på det enskilda fallet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Egentligen skulle jag ha velat ställa frågan till statsministern eftersom den rör honom. Frågan gäller det inlägg han i går gjorde om säkerhetspolitiken på ett seminarium i Om man får tro Svenska Dagbladet i dag skall statsministern efteråt ha fått följande fråga: Om ett EU-land angrips, är det då politiskt möjligt att stå neutralt? Svaret skulle enligt tidningen vara: Jag har inte ens reflekterat över den frågan. Den tål att tänka på innan man svarar. Jag har inte stött på frågan förut. Det är ett närmast häpnadsväckande svar. Jag kan inte alls vara säker på att det är korrekt. Men jag vill då fråga vice statsministern, tillika f.d. utrikesministern, om denna påstådda brist på reflexion inför denna näraliggande tanke utmärker hela regeringen.
Fru talman! Inte heller jag vet vad som utspann sig mellan journalisten och statsministern i det avseendet. Detta är en fråga som det verkligen finns anledning att reflektera över. Det gjordes under den mandatperiod det var en borgerlig regering och under förra mandatperioden. Man ändrade t.o.m. i det som var den säkerhetspolitiska basen 1992 just för att vi då såg att vi skulle bli EU-medlemmar. Det är ju så att ordet "neutral" är förbundet med en krissituation. Skulle det ske ett anfall mot någon av våra EU-partner är det klart att vi kommer att ställning i en sådan situation. Däremot är vi fortfarande militärt alliansfria. Att ta ställning i en konflikt är ju en sak. Men att för den sakens skull bli krigförande är en annan sak. Det här är ganska komplicerade ting där man hela tiden måste vara väldigt noga med hur man uttrycker sig. Det kräver kanske lite längre diskussion än vad man kan ha i en sådan här enkel frågestund.
Fru talman! Ja, det gör det säkert. Det är ju en stor och viktig fråga. Det var därför jag nämnde den. Jag kände mig lite förvånad när jag läste morgontidningen eftersom jag och många andra väl hade uppfattat att huvudinvändningen bakom socialdemokraternas mångåriga motstånd mot medlemskapet i EU hade just med den här frågan att göra. Om den då betraktades som helt ny fanns det kanske anledning att höja på ögonbrynen.
Fru talman! Då får vi gå tillbaka lite i historien. Det var ju så att så länge vi hade ett uppdelat Europa ansåg vi inte att det var möjligt att gå in i EU. När Berlinmuren föll i november 1989 blev det en helt annan situation.

Fru talman! Vi brukar ju ofta prata om att det samarbete som finns mellan arbetsmarknadens parter i Sverige är en viktig del av den s.k. svenska modellen, en tradition som vi ofta värnar och är rädda om. Jag tycker också att det breda utbudet av folkrörelser, och den tradition som våra folkrörelser står för i Sverige, är en annan viktig del av den svenska modellen. Det är också något som vi skall vara rädda om och stolta över. Det pågår flera olika sorters arbete inom Regeringskansliet för att stödja och underlätta folkrörelsernas förmåga att överleva och utvecklas, och också för att göra det möjligt för nya folkrörelser att bildas. En del av detta är den översyn av momsfrågan för bl.a. ideella föreningar som just nu ligger på Finansdepartementets bord. 2001 kommer vi också att stå värd för en stor europeisk konferens om social ekonomi. Den har redan börjat planeras i den meningen att jag har haft en första träff med företrädare för de folkrörelser som finns i vårt land. Vi har bildat en arbetsgrupp för att gemensamt planera hur vi skall genomföra konferensen. Det kommer självklart att ta tid, och det kommer att vara ett brett arbete där stora delar av Folkrörelsesverige kommer att vara engagerade. Jag tror att arbetet inför den konferensen kommer att vara lika viktigt som själva konferensen, för det ger oss en chans att uppleva en renässans inom en del områden och att utveckla och lyfta fram de folkrörelser som finns. Jag skall själv lägga fram två propositioner under våren, en ungdomspolitisk proposition och en idrottspolitisk proposition. Dessa propositioner skall utgå från att stärka folkrörelsernas roll just på dessa områden. Det är oerhört viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller folkrörelsernas förutsättningar att verka. Då gäller det allt från momsfrågan till förutsättningarna för ideella föreningar. Självklart gäller det också förutsättningarna att hitta en egen försörjning vid sidan av statsbidragen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till biträdande socialministern, bl.a. utifrån statsrådets ansvar för de sociala försäkringsfrågorna. Anser statsrådet att det är angeläget att de som bor i de olika landstingen, patienterna i samtliga landsting, har tillgång till samma profession när det gäller sjukvård? Jag menar olika former av profession. Är det angeläget att man behandlas lika i de olika landstingen?
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka Göte Jonssons fråga. Det kanske handlar om att ha tillgång till de olika yrkeskategorier som är verksamma inom hälso och sjukvården. Det är naturligtvis ett ansvar för våra landstingspolitiker att se till att människor får sina sjukvårdsbehov tillgodosedda både med en god vård och med personal som har en mycket god kompetens och utbildning. Det är självklart en viktig fråga att landstingen har möjlighet att tillgodose människors olika vårdbehov.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det svaret. Jag ställde frågan med anledning av att man i Jönköpings län landsting vägrar att teckna vårdavtal med kiropraktorer och naprapater. I väldigt många andra landsting tecknar man den formen av vårdavtal, vilket innebär att det i dessa landsting finns tillgång också till den kunskap som kiropraktorer och naprapater besitter. I Jönköpings läns landsting förvägras alltså patienterna den möjligheten. Likaså förvägras de möjligheten att då få lägre kostnader vid besök och att komma in under högkostnadsskyddet. Jag förstår nu att biträdande socialministern delar min uppfattning att det är fel att ha det på det här sättet i t.ex. Jönköpings läns landsting. Jag hoppas att man från regeringens sida ser till att det blir ordning på den här punkten så att patienterna, de som bor i de olika landstingen, behandlas lika inför lagen och lika när det gäller rätten att få behandling vid sjukdom.
Fru talman! Det jag svarade på var frågan om hur den som är sjuk och i behov av bra sjukvård kan få detta behov tillgodosett på bästa sätt. Det är ett ansvar för landstingspolitikerna. Det som är viktigt är naturligtvis att man gör en bedömning. Det handlar också om en medicinsk bedömning av hur behovet kan tillgodoses. Den typen av medicinska bedömningar överlåter jag åt den medicinska professionen att göra. Det kommer jag som minister aldrig att ge mig in på.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet I februari gjorde utrikesutskottet en mycket tydlig markering när det gäller fortsatt stöd till den verksamheten, som regeringen tydligen inte hade tänkt skulle fortsätta. Detta stöd skulle enligt utskottets mening, och riksdagen ställde sig bakom denna, gälla för det här året tills frågan om samnordisk finansiering var löst. Men märkligt nog tog regeringen bara fram pengar för första kvartalet i år. Då vill jag fråga: För hur lång tid har pengar tagits fram nu?
Fru talman! Frågan om Arena Norden är en ganska lång följetong. Föreningen Norden har startat en informationsbutik på Kungsholmen i Stockholm utan finansiering. Efter att ha lagt sina egna pengar på att inreda lokalen kom man i efterhand till regeringen och begärde särskilt stöd för att kunna bedriva verksamhet i den lokal de har investerat i. Den ligger på en plats där det inte passerar några människor, och den har nästan inga besökare. Vi vill ha ett mer kraftfullt nordiskt fönster i Stockholm. Jag tycker att det är rimligt att Sveriges skattebetalare, som är huvudfinansiärer av det nordiska samarbetet, har en bra och direkt koppling till vad de får för sina pengar - en nordisk informationsverksamhet i huvudstaden i det största nordiska landet. Det jobbar vi på, och vi hoppas kunna åstadkomma ett sådant. I avvaktan på det har vi än så länge lyckats åstadkomma finansiering för att hålla Arena Nordens informationsbutik vid liv. Sedan den tidpunkt då vi diskuterade frågan senast - i februari - har vi fått fram pengar för ytterligare en period, så att vi klarar en betydande del av detta år. Jag är mycket optimistisk när det gäller frågan om det räcker ända fram till den tidpunkt när vi får gemensam nordisk finansiering för en mer kraftfull närvaro i Stockholm, men jag kan inte ställa ut några sådana löften. Under tiden tycker jag att det är angeläget att vi försöker öka utbytet av den verksamhet som redan finns och som Föreningen Norden så förtjänstfullt bedriver. Vi har för övrigt hjälpt till att skapa intäkter till verksamheten, t.ex. genom att förlägga den nordiska servicetelefonen Hallå Norden till just dessa lokaler för att få bättre utnyttjande och bättre intäkter.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret och säga att det nog inte råder delade meningar om att det handlar om att lösa denna fråga tills vi kan få en bättre lösning på längre sikt när det gäller informationen. Det utskottet var mycket tydligt med, och det riksdagen också ställde sig bakom, var att pengar skulle tas fram under detta år tills frågan var löst genom den samnordiska finansieringen. Jag skulle vilja få lite tydligare besked om för hur lång tid finansieringen är löst och om var den samnordiska finansieringsfrågan ligger. Det måste hända något före sommaren - annars har vi förlorat ett år igen.
Fru talman! Jag kan inte på rak arm säga exakt vilket belopp som har utbetalats och som det har fattats beslut om. Det kan vi ombesörja om det kommer en skriftlig fråga om detta, t.ex. Om riksdagen fattar beslut om att vi skall ha speciella utgifter på detta område förutsätter jag att riksdagen, när den beslutar om budgeten, anvisar finansiering för sina egna reformönskemål. Vi jobbar hårt på att få fram riktiga pengar som går att använda till löner och hyra för dessa lokaler, och det hoppas vi kunna lösa för hela den tid som det kommer att behövas. Jag kan för dagen inte säga exakt hur många dagar, månader och kvartal detta gäller, men jag är rätt optimistisk när det gäller att det skall gå att lösa. Men det är inte så lättvindigt att en ledamot av ett utskott i riksdagen bara kan knäppa med fingrarna och säga att regeringen får fixa pengar till detta. Varsågod att ta fram pengar! Så går det inte till. Det är riksdagen som fattar beslut om budget. Om riksdagen är enig om att vi skall öka utgifterna på ett område har riksdagen, tycker jag, också att ta fram finansiering för detta.
Fru talman! Min fråga handlar om barn, och jag riktar den till Maj-Inger Klingvall. Tillgängligheten till sex och porr är större nu än någonsin. Knappar du in ordet porno på den vanliga Alta Vista-uppkopplingen ger det ungefär två miljoner träffar. På Rädda Barnens barndagar berättade Börje Svensson, som arbetar med barn och ungdomar i kris, att de barn som utövar övergrepp på andra barn sällan själva varit utsatta för övergrepp. De kunskapskällor och inspirationskällor som de anger är vanliga medier som tidningar, t.ex. Kamratposten, TV, t.ex. Aschbergs program, nyheter, t.ex. Rapport, och så Internet både hemma och på bibliotek.
Fru talman! Det är en väldigt angelägen fråga som Ewa Larsson ställer, och också en fråga där det inte finns några enkla lösningar att ta fram. Detta är någonting som handlar väldigt mycket om attityder och också om hur vi vuxna agerar både som föräldrar och i våra roller som förskollärare, lärare och fritidsledare. Vi måste stå för en motkraft mot det utbud som möter barn. På något sätt har vi alla ett oerhört stort ansvar för att mota de bilder som barn möts av. Vi måste alltid kunna svara på barns frågor, men också själva vara aktiva, förklara och, som jag sade, ta ett stort ansvar när det gäller att motverka effekten av de bilder som barn egentligen inte har någon möjlighet att försvara sig mot eller säga nej till. De möter dem på väldigt många olika sätt. Det har gjorts och görs naturligtvis en rad saker från samhälleligt håll. Diskussionen som kan föras inte minst i alla skolklasser och mellan föräldrar och barn tror jag är oerhört väsentlig.
Fru talman! Det visar sig också att antalet övergrepp barn till barn ökar. BRIS kommer snart med en rapport. När nyheterna toppas av pedofili påverkar det självklart barnen. Jag delar statsrådets uppfattning om att det behövs motbilder. Det behövs många motbilder, och motbilderna måste naturligtvis anpassas utifrån barnens olika åldrar. Enligt FN-konventionen är barn barn tills de är 18 år. Är statsrådet beredd att nu verkligen satsa på barnen? Finns det stöd i regeringen för en sådan satsning?
Fru talman! Det som vi kommer att behandla här i riksdagen inom kort är regeringens strategi när det gäller barnpolitiken. Där har vi också avsatt resurser för tre år framåt - 10 miljoner per år - för att kunna rikta speciella insatser på olika områden. Någonting som jag vill understryka är förstås den utbildning omkring barnkonventionen som vi vill se komma i gång för all personal som på något sätt kommer i kontakt med barn. Då handlar det både om kommuner och landsting, men också om alla som är verksamma i staten. Vi har precis påbörjat den utredning som rör barnmisshandel. Det är en stor parlamentarisk utredning som också kommer att få särskilda medel - 3 miljoner första året - för att kunna arbeta utåtriktat med opinionsbildning och attitydpåverkan. Det är ett lite annorlunda grepp. Det är en utredning som faktiskt kan arbeta processinriktat för att få i gång diskussionerna när det gäller just utsatta barns situation.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Det skrivs och har skrivits mycket i tidningarna om inte minst ungdomars kroppsfixering. Medierna påverkar, modet påverkar osv. Det känns ibland lite som om det är en modenyck. Det är säkert inte helt riktigt, med tanke på att kroppsfixering funnits mer eller mindre genom hela historien och i de flesta kulturer. Men tyvärr är det inte bara ett modeproblem. Inom idrotten är detta också ett stort problem - något som i synnerhet tycks påverka kvinnliga idrottsutövare. Studier visar nämligen att det är betydligt fler kvinnor än män som drabbas av ätstörningar inom idrotten. Idrotten fostrar unga människor, men tyvärr står vältränade kroppar i fokus. Det finns som sagt mycket som fostrar ungdomar inom idrotten. Man lär sig regler, att samspela med varandra, gruppdynamik och liknande, men det allvarliga är just denna kroppsfixering. Min fråga till statsrådet Messing är: Vad tänker hon göra för att förbättra denna situation? I svaret på en fråga tidigare i dag talade statsrådet om att man skall stärka folkrörelserna. Gäller detta också inom denna bit? Kommer man att bedriva någon form av utbildning?
Fru talman! Vi gör redan flera saker. Jag tycker att den fråga som Anne-Katrine Dunker tar upp är oerhört viktig. Om kroppsfixering är en modenyck eller inte vågar jag inte svara på, men jag tycker att fixeringen blir allt tydligare. Dels blir den alltmer exploaterad, dels går den allt längre ned i åldrarna. Vi kan se det inom den organiserade idrotten och också utanför denna - i skolan, på fritidsgårdar och i andra föreningar. Jag tror att vi som vuxna måste ta en diskussion om detta på alla dessa områden. Maj-Inger Klingvall nämnde i sitt svar på förra frågan ett perspektiv på det här problemet: kroppsfixering hos barn. Vi kan se det när det gäller ungdomsgårdar. Här har vi en ungdomspolitik som nu aktivt agerar för jämställdhets och könsrollsfrågor bland killar och tjejer. Vi har också samma debatt inom idrottsrörelsen. Regeringen har stöttat ett projekt som Riksidrottsförbundet har genomfört, som heter Tjejer på arenan. Projektet handlar bl.a. om att tjejer skall utveckla sitt idrottande men också om vilka villkor man idrottar på och att hjälpa tjejer att våga stå på sig som tjejer och inte acceptera den fixering de utsätts för. Vi kommer att fortsätta med den typen av stöd.
Fru talman! Tack för det svaret. Det gläder mig att höra. För det är väl ändå så att idrotten, precis som så mycket annat i samhället, tyvärr styrs av manliga ideal. Tyvärr börjar man också med elitidrottsträning i alldeles för unga år. Jag hoppas att det statsrådet har sagt också kommer att drivas vidare och nå ut inte minst till tränare. Tydligen är det så att när flickor har ätstörningar - det gäller även en del pojkar men framför allt flickor - upptäcker man det först vid vägning. Det finns ju tecken på detta långt tidigare. Det här borde vara en upplysningsfråga. Vi borde se till att det finns en god utbildning för de tränare som nu handhar våra ungdomar.
Fru talman! Jag tror att det ligger ett stort ansvar hos den organiserade idrotten - både när det gäller att vara förebilder och att som ideella ledare vara observanta på de signaler som kan finnas i klubbar och föreningar. Jag tror att man skall vara observant på både killar och tjejer. Tjejerna har sin anorexi, sin självsvält, men vi kan se killarnas motsvarighet i t.ex. Både killar och tjejer möts i dag av ett stort tryck när det gäller bilderna av vad de skall prestera och vilka mönster de skall leva upp till. Jag tycker att vi som vuxna har ett gemensamt ansvar att agera i de här frågorna på olika sätt. Att barn och ungdomar skall få idrotta på jämlika och jämställda villkor är en viktig förutsättning. Vi måste också låta barn och ungdomar behålla bredden inom idrottandet och undvika specialiseringen så länge som möjligt, så att man kan utvecklas både som människa och självklart också kroppsligt. Jag tror inte att det råder några delade uppfattningar om det. Detta arbete skall pågå både inom idrotten och utanför, i resten av samhället.
Fru talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. Det handlar om handelsfrågor och musik. Vi vet alla att Sverige och övriga Europa har ett system som skyddar upphovsrätten, dvs. att textförfattare och artister får ersättning när deras musik spelas i restauranger, butiker och andra sammanhang. Enligt uppgift fungerar nu inte det här systemet i USA, en väldigt stor och viktig marknad för musikbranschen. Det handlar naturligtvis om väldigt stora pengar som försvinner årligen, bl.a. för de svenska artisterna. Jag skulle vara mycket intresserad av att veta på vilket sätt vi kan se till att amerikanerna i detta fall ordentligt följer samma regler som vi har i Europa.
Fru talman! Vi har ett internationellt handelsavtal för den här typen av betalningar. Där har USA, precis som 134 andra länder, skrivit på att man skall betala ersättning till artister när man utnyttjar deras alster så att dessa får betalt för sitt arbete. Vi i Sverige lever upp till detta efter bästa förmåga, och såvitt jag vet gäller det också övriga Europa. Nu visar det sig dock att USA inte har ett system för att hålla ordning på detta och se till att artister får den betalning de har gjort sig förtjänta av. Vi i Europa bör driva det här mycket hårt mot amerikanerna. Vi bör anmäla detta till Världshandelsorganisationen, WTO, för att få en ändring - inte minst med tanke på att USA självt så oerhört offensivt driver att Sverige skall ändra i sin offentlighetsprincip så att den amerikanska scientologirörelsen skall få ersättning varje gång någon går in till Justitiedepartementet eller riksdagen och begär att få titta på dess skrifter som har lämnats in här. Vi kan inte acceptera att USA ställer långtgående krav på Sverige samtidigt som man själv inte lever upp till de åtaganden man har gjort i internationella handelsavtal. Det är helt otänkbart - särskilt i en bransch där Sverige nu är så expansivt och där svenska yrkesutövare har stora inkomster att fordra av amerikanska användare av de jobb de uträttat.
Fru talman! Jag tycker att det är bra om vi kan få en ändring på detta. Musikbranschen är viktig för Sverige, och den blir allt viktigare. Då är det självklart att se till att vi kan få de här intäkterna och att detta verkligen fungerar. Man tycker att ett land som USA skulle kunna se till att sådana här regler följs lika bra där som i Europa och Sverige.
Fru talman! Jag kunde inte ha sagt det bättre. Vi har i Sverige någonting som kallas för STIM, som med minutiös noggrannhet samlar in uppgifter om varje gång ett svenskt spelmanslag eller en svensk kyrkokör framför verk av amerikanska kompositörer och ser till att dessa får den ersättning de skall ha. Vi måste ställa samma krav på de amerikanska motsvarigheterna till STIM och de amerikanska lagstiftarna. Dessa måste se till att motsvarande gäller i andra riktningen: när svenska artisters verk framförs i amerikanska restauranger, barer, varuhus, danslokaler och var det nu kan vara någonstans. Vi kan inte acceptera att de stjäl frukterna av svenska musikers arbete.

Fru talman! Från regeringens sida är vi mycket måna om att vårt ordförandeskap i EU första halvåret 2001 inte bara är någonting för regeringen och Regeringskansliet. Vi skall se till att det civila Sverige, om vi använder det ordet, blandas in ordentligt. Det gäller naturligtvis riksdagen, men det gäller också kommuner och landsting, näringsliv, fackliga organisationer, handikapporganisationer osv. Jag har själv kontakter med många i den här kretsen. Vi har planerat att till riksdagen ge en första information om det ganska omfattande arbete som redan har bedrivits inom Regeringskansliet. Det kommer en sådan information under våren. Vi vill dock försöka fylla denna med så mycket innehåll som möjligt, och innan dess vill vi inte gärna komma till riksdagen.

Fru talman! Många möten kommer förvisso att förläggas till andra orter än Göteborg och Stockholm. Det skall ju vara ganska många informella ministerrådsmöten. Dessutom kommer det att vara andra typer av möten. Vi vill ju gärna visa upp olika delar av Sverige, och många län och kommuner har redan hört av sig. Men vi måste först se vilka möten som vi faktiskt kan planera. Detta skall ju äga rum om två år, och då förstår alla att vi inte kan vara så väldigt exakta redan i dag.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Jag var med på ett seminarium på KTH i februari som handlade om forskarutbildning. Då framkom det att 32 % av studenterna anser att den handledning de får inte är tillräckligt bra, att tiden för handledning har urholkats och att det inte finns någon forskning om högskolans egen utvecklingsprocess. Samtidigt framhölls också att det fanns väldigt lite tid för egen forskning, brist på postdoktorala tjänster, osv. Jag undrar därför hur utbildningsministern arbetar med just dessa frågor.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström tar upp en mycket angelägen fråga inom utbildningspolitiken, nämligen forskarutbildningen. Den spelar en mycket stor roll på flera olika sätt. Det handlar om utbildningen av framtidens forskare och framtidens högskolelärare. Men efterfrågan på forskarutbildade människor ökar också i det övriga samhället - i näringslivet och i offentlig sektor - därför att man genom forskarutbildningen får analysverktyg som är mycket viktiga för att kunna hantera olika problem. Vi är ju i början av en process där forskarutbildningen reformeras ordentligt och går från att vara en ganska odefinierad utbildning till att bli en sådan utbildning att man så att säga får ett körkort eller en licens för att fortsätta forska, dvs. att man skall vara garanterad handledning och försörjning och att forskarutbildningen skall kunna genomföras under en rimlig tidsperiod. Det är ju en reform som riksdagen fattade beslut om förra året, och jag har stora förväntningar på att den kommer att få effekt på forskarutbildningen på ett mycket positivt sätt. Det är också ett sätt att se till att vi framöver kan öka antalet forkarsutbildade både i våra högskolor och i samhället i övrigt.
Fru talman! Tack, Thomas Östros. Det framkom också att en stor andel av lärarna på universitet och högskolor saknar forskarutbildning. Och när man sedan tittade på Forskning 2000 redovisade den faktiskt en underskattning, så att det kommer att bli framtida problem också om vi skulle acceptera den. Då behövs det också stimulans. Det framkom också att det behövs stimulans mellan högskolor och universitet, så att de samverkar. Två områden som också var ytterst angelägna och som ligger risigt till i dag i fråga om forskning är vård och lärarutbildningen. Då undrar jag om utbildningsministern kommer att gå in i de olika vetenskaperna, disciplinerna och ämnesområdena.
Fru talman! Min uppfattning är att vi behöver fler forskarutbildade. Reformen är ett sätt, och sedan handlar det naturligtvis på längre sikt också om resurser. Vi behöver fler forskarutbildade för att täcka upp med fler lärare som har forskarbakgrund. Det är ju det sätt vi har att se till att utbildningen på högskolan är anknuten till forskningen som sker på våra universitet. Det är klart att det i dag finns områden där traditionen är sådan att det finns väldigt litet av forskarutbildning och väldigt litet av forskning. Man kan tycka att det är märkligt på en del områden. När det gäller lärarutbildningen är det ju så. När det gäller vårdutbildningarna är det också så. Jag hoppas att vi kan gå in i en period där vi också kan fokusera på att steg måste börja tas för att dessa utbildningar skall få mer av forskaranknytning. Det handlar givetvis om resurser, och de innebär att takten får stämmas av mot de resurser som vi har. Men visst är det angeläget att vi ser till att det också på dessa två områden blir mer forskaranknytning och forskarutbildning.
Fru talman! Jag vill ta upp frågan om mänskliga rättigheter och riktar mig då naturligtvis till Pierre Schori. Jag tänker på det land som ligger bara ett par timmars flygresa österut, nämligen Vitryssland där presidenten, som i och för sig är folkvald, 1996 genom mer eller mindre statskuppsliknande operationer tillskansade sig makten och satte det valda parlamentet ur spel. Han har sedan dessutom på olika sätt infört regler och system som innebär att det trampas ganska ordentligt på de mänskliga rättigheterna i landet. Det är vanligt med trakasserier mot journalister och regimkritiker. Det är också vanligt att oppositionella utsätts för rent provokativa överfall av civilklädda personer. Min fråga är vilka åtgärder som Pierre Schori är beredd att vidta inom ramen för Europarådets arbete men också naturligtvis inom ramen för EU:s arbete för att försöka vända utvecklingen i just Vitryssland, eftersom det är det enda land av de frigjorda f.d. Sovjetstaterna som har en alldeles negativ utveckling.
Fru talman! Vitryssland är ett stort problembarn, vilket antytts här, i det europeiska samarbetet. Och det är väldigt svårt att nå fram i en riktig dialog med den nuvarande regimen. Därför har vi förutom att försöka ha en uppriktig dialog med president Lukasjenko också valt att genom våra folkrörelser stödja olika organisationer för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har också i Sverige utbildning av journalister för de nya demokratierna, och där deltar även människor från Vitryssland. Men det är utomordentligt svårt att nå fram. Presidenten har också utmanat president Jeltsin i Moskva och gör anspråk på att en dag bli president i Ryssland, ett Storryssland. Det är alltså den typen av politiker som vi har att göra med. Det är svårt. Vi får jobba målmedvetet för att stärka de demokratiska krafterna på andra sätt, och det gör vi också.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är också medveten om att det är lite grann som att tala för döva öron att försöka få kontakt med president Lukasjenko och regimen i Vitryssland. Icke desto mindre måste vi naturligtvis på olika sätt göra allt vi kan. Min fråga gällde de mänskliga rättigheterna. Men tillåt mig också att konstatera att företrädare för både Polen och Ukraina alldeles nyligen har uttryckt oro för den rent säkerhetspolitiska situationen i denna del av Östeuropa just beroende på bristen på insyn, bristen på mänskliga rättigheter och bristen på demokratisk debatt som råder i Vitryssland. Jag är tacksam för det som jag vet har gjorts och som görs på olika sätt. Men det skulle också vara väldigt bra att få mer konkreta insatser formulerade genom regeringens arbete både i EU och i Europarådet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. I Norrbotten är det inte bara jobben som försvinner utan även viktiga samhällsfunktioner håller på att flyttas från länet. En sådan viktig funktion är mediebevakningen och speglingen av medierna. Sveriges Radios Ekoledning har ju beslutat att dra in Ekoreportertjänsten i Luleå och Östersund fr.o.m. år 2000.

Fru talman! Jag vill varmt tacka för denna fråga på ett mycket viktigt område. Det är, precis som Erling Wälivaara beskriver, ett mycket viktigt uppdrag för public service-radion och public servicetelevisionen att spegla hela landet. Jag kan inte ge något enkelt svar på frågan om företagen lever upp till detta. Det kommer att göras en mycket noggrann utvärdering i samband med att vi inom kort skall ta ställning till de nya sändningstillstånden för public service-bolagen. Detta kommer att ske i ett sammanhang där samtliga partier är representerade. Tittar man bara på de årliga public serviceavrapporteringarna kan man inte se att uppdraget inte fullföljs på bästa möjliga sätt men vid den mera grundliga genomgången kommer vi naturligtvis att genomlysa frågan mera detaljerat. Detta gäller fråga nummer ett. Fråga nummer två är hur man gör för att nå upp till detta. Där tror jag att det vore farligt om vi som sitter i riksdag eller regering började tala om för redaktionerna hur de skall leva upp till uppdraget.
Fru talman! Först och främst vill jag tacka kulturministern för svaret. Det var ett bra svar. Men den här förändringen sker år 2000. Det är viktigt, tycker jag, att vi från riksdagshåll ser till att hela landet bevakas och speglas. Det kan inte vara rimligt att två tredjedelar av landet skall bevakas och speglas av en enda människa.
Fru talman! Jag tror att det vore fel om vi gick in och talade om exakt hur styrkorna skall fördelas, hur redaktionerna skall arbeta - om man använder sig av människor som finns på plats eller om man använder andra arbetsformer. Frågan är om man klarar att fullgöra uppdraget genom att ha så få placerade norr om Gävle. Det kommer att bli en fråga för riksdagen och för den public service-beredning, eller något liknande, som kommer att ägna sig åt att utvärdera om public service-bolagen uppfyller sina uppdrag.

Fru talman! I höst är det tio år sedan FN:s barnkonvention kom till. Sverige var en av påskyndarna till konventionen. I dag är i princip alla länder anslutna till den. Konventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras. Konventionen bygger på fyra grundläggande principer: förbud mot diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt rätten att uttrycka sina åsikter. När Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter åtog vi oss att även rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter. I september 1997 lämnade Sverige sin andra rapport om hur vi uppfyller förpliktelserna enligt barnkonventionen. Rapporten har nu behandlats vid ett möte i januari i år mellan Kommitténs kommentarer till Sverige spänner över flera områden och har olika karaktär. Vi fick både beröm och riktningsangivelser. Men det fanns också kritik som vi måste ta fasta på. Trots att kommitténs slutsatser ännu inte är slutliga finner jag det angeläget att i korthet informera kammaren dels om mötet i Genève, dels om kommitténs synpunkter och rekommendationer samt om regeringens åtgärder som dessa föranleder. FN-kommittén ser oss som ett föregångsland när det gäller att genomföra barnets rättigheter. Kommittén var angelägen om att få ta del av vårt arbete, de problemområden vi har identifierat och hur vi har valt att gå vidare i arbetet med att genomföra barnkonventionen. Detta innebär å andra sidan att kommittén ställer högre krav på Sverige än på andra länder. En fråga som inledningsvis ställdes vid mötet var hur Sverige hade hanterat frågan om inkorporering av barnkonventionen. Delegationen redogjorde för riksdagsbeslutet 1995, som innebar att riksdagen avvisade yrkande om inkorporering, svensk rättstradition när det gäller internationella konventioners införlivande i svensk lagstiftning samt Barnkommitténs genomgång och slutsatser. Skälet till att inte inkorporera barnkonventionen är bl.a. att konventionen innehåller många relativt vaga formuleringar och ett inte obetydligt inslag av målsättningsartiklar som siktar till ett gradvist genomförande och är svåra att direkt tolka av domstolar och myndigheter. Regeringen anser i likhet med Barnkommittén att tolkningen av barnkonventionen bör göras av riksdagen för att rättigheterna i barnkonventionen skall slå igenom på bästa sätt. I anslutning till detta ställdes också frågan om Sverige överväger att införa en s.k. Children s Code, dvs. en särskild barnlag. Delegationen svarade nej på den frågan. Kommittén återkom inte heller till den i sina kommenterande slutsatser. I sammanhanget är det värt att nämna att kommittén i sina slutsatser uttrycker uppskattning över att Sverige tillsatte en parlamentarisk kommitté, Barnkommittén, med uppgift att göra en bred översyn av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till barnkonventionens principer och bestämmelser. Regeringens uppfattning är att Barnkommitténs betänkande utgör ett värdefullt dokument när det gäller tolkningen av Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen. Barnkommitténs arbete har också haft stor betydelse för det löpande lagstiftningsarbetet i Regeringskansliet. Sverige får också beröm för sitt internationella arbete när det gäller att bekämpa kommersiell sexuell exploatering av barn, och regeringens antagande av den nationella handlingsplanen välkomnas särskilt. I det internationella utvecklingssamarbetet får vi beröm för att vi är en av de få stater som uppnår och överträffar Förenta nationernas mål om att avsätta 0,7 % av bruttonationalprodukten till bistånd. Kommittén uppmanade också Sverige att ta ledningen i detta arbete. Även våra ansträngningar att ordna med utbildning om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter för såväl UD som Sidapersonal välkomnas av kommittén. Jag vill här passa på att nämna att en liknande utbildning om barnkonventionen på sikt skall erbjudas all personal inom Regeringskansliet. FN:s barnrättskommitté uppskattar även de ansträngningar som Sverige har gjort för att genomföra kommitténs tidigare rekommendationer vad avser förbättrad överensstämmelse mellan barnkonventionen och bestämmelserna rörande unga lagöverträdare, bl.a. när det gäller ändringen i kriminalvårdslagen och den nya frihetsberövande påföljden - sluten ungdomsvård. Genomgående i kommitténs frågeställningar var relationerna mellan makro och mikroperspektivet. Vi talar mycket om lagstiftningen, men hur har barn det egentligen? Hur följer vi upp barns situation, hur vet vi att intentionerna följs? Hur ser vi till att barn inte diskrimineras utifrån var i landet de bor? Hur får vi kommunerna att följa barnkonventionen? Detta är mycket relevanta frågor som vi noga skall följa. Det är regeringen som skrivit på barnkonventionen, och det är därmed regeringens ansvar att vi lever upp till den. Samtidigt är kommuner och landsting ansvariga för de flesta frågor som berör barn och ungdomar; skola, barnomsorg, socialtjänst, kulturoch fritidsaktiviteter m.m. Därför är möjligheten att uppfylla konventionen helt beroende av kommuners och landstingens vilja och ambitioner att leva upp till barnkonventionen. Den kanske viktigaste synpunkten från kommittén var just att staten bättre måste kontrollera vad som händer på lokal nivå. Kommittén uttrycker också en oro över hur det tidiga 1990-talets budgetnedskärningar har slagit mot barnen och rekommenderar att regeringen ser över nedskärningarnas konsekvenser. I den proposition om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige som regeringen i somras lämnade till riksdagen understryks kommunernas och landstingens ansvar för att leva upp till barnkonventionen. I regeringens strategi ligger därför att utveckla riktlinjer för hur barnkonsekvensanalyser kan göras. Diskussioner pågår med bl.a. Kommunförbundet, Barnombudsmannen och Ekonomistyrningsverket om hur vi på bästa sätt skall finna och utveckla verktyg och modeller för uppföljning av hur olika beslut som berör barn också påverkar barn. Regeringen har vidare för avsikt att i höst lägga fram en skrivelse till riksdagen med en analys av barnfamiljernas ekonomi för att få ett bättre underlag att bedöma hur de senaste årens nedskärningar har påverkat barn och deras familjer. Dessutom skall effekterna av 1990-talets ekonomiska kris, inte minst för barn och ungdomar, utvärderas av en nyligen tillsatt forskargrupp. I regeringsförklaringen uttryckte regeringen att barnkonventionen skall efterlevas och att alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation. Konkret innebär det nu att vi har inrättat en samordningsfunktion, där jag är ansvarig för att barnkonventionens perspektiv finns med i alla beslut där det är berättigat. En annan fråga som kommittén återkom till flera gånger vid mötet, och även i sina slutsatser, är Barnombudsmannens mandat och funktion. Eftersom denna fråga är under utredning avvaktar regeringen utredningens resultat, vilket skall redovisas senare i vår. Dock understryks i kommitténs synpunkter behovet av ett tydliggörande av BO:s uppgifter men samtidigt också hur viktig Barnombudsmannen är. Många länder vill införa en liknande institution. Jag vill i det följande särskilt kommentera några av de frågeställningar som kommittén lyfte fram i sina kommenterande slutsatser och som också redovisats i svenska medier. Barnkonventionen slår fast att staten skall säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar får den barnomsorg som de är berättigade till. Sverige har genom ett målmedvetet och framgångsrikt arbete byggt upp en barnomsorg med det dubbla syftet att dels ge barn en stimulerande pedagogisk verksamhet för utveckling och lärande, dels göra det möjligt för föräldrar att förena förvärvsarbete med föräldraskap. I stort sett alla kommuner kan i dag uppfylla lagstiftningens intentioner och tillhandahålla barnomsorg tre fyra månader efter det att man ansökt om plats. Målet om full behovstäckning enligt lagstiftningen är därmed uppfyllt. Regeringen vill dock ta ytterligare steg och på sikt ge alla barn - också den mindre andel som i dag inte får del av barnomsorgen - rätt till förskola från tidig ålder. Frågan om förskola till arbetslösas barn har hög prioritet. Gömda barn: Regeringen är också mycket bekymrad över situationen för de barn som lever gömda efter avslag på asylansökan. Frågan om de gömda barnen innehåller flera svåra dilemman. Socialstyrelsen och Statens invandrarverk fick därför i maj förra året i uppdrag att se över situationen för dessa barn. Den studien skall redovisas senare under våren. Statslösa barn: I dag har medborgarskapskommittén överlämnat sitt betänkande till regeringen. Den hade bl.a. i uppdrag att se över de statslösa barnens situation utifrån barnkonventionens artikel 7. Regeringen kommer nu att bereda frågan i vanlig ordning. I år är det som sagt tio år sedan barnkonventionen kom till. Detta kommer regeringen att uppmärksamma på flera sätt, både genom informationsinsatser kring konventionen och genom en stor konferens i november. Avslutningsvis vill jag betona att förverkligandet av barnkonventionen är en ständigt pågående process. I denna process spelar FN-kommitténs slutsatser en viktig roll för oss i Sverige när det gäller att ta ställning till hur vi i fortsättningen skall gå vidare. Kommitténs synpunkter skall i första hand ses som ett värdefullt bidrag till den livliga diskussion som förs i Sverige när det gäller att genomföra barnets rättigheter. Arbetet för barnets bästa är allas ansvar. En viktig fortsättning i detta arbete är därför morgondagens uppföljningsmöte för att diskutera FN-kommitténs kommentarer som jag inbjudit frivilligorganisationerna och Barnombudsmannen till.

Fru talman! Marianne Andersson pekar på en väldigt viktig fråga som handlar om utsatta barn. Det är en grupp som i sig består av många olika grupper. En problematik som Marianne Andersson pekar på är situationen i skolan. Där händer det väldigt mycket i dag - uppföljningsarbete och insatser av olika slag. Resurserna till skolan, de extra statsbidragen, är oerhört väsentliga för att man gradvis kan bygga upp en högre kvalitet i skolan. Sedan har vi utsatta barn även på annat sätt, något som diskuterades under frågestunden. Jag vill peka på det väldigt konkreta arbete som vi nu drar i gång i och med den parlamentariska barnmisshandelsutredningen, som är ett viktigt led i att sätta fokus på utsatta barn. Samtliga politiska partier är representerade i utredningen. Vart och ett tar ansvar för ett viktigt opinionsbildningsarbete. Därför är det viktigt att utredningen har fått pengar för att kunna arbeta opinionsbildande, synas ute och initiera en viktig debatt på området. Det handlar mycket om att synliggöra.

Fru talman! Jag kan bara instämma i vad Marianne Andersson säger. Det är väldigt bra att vi har fått utredningens betänkande i dag. Nu fortsätter arbetet med en sedvanlig beredning i Regeringskansliet.
Fru talman! Statsrådet tog själv upp situationen för de gömda barnen. Jag skulle vilja fortsätta på den punkten. Vi har blivit kritiserade för att vi inte har avskaffat den diskriminering det innebär att gömda barn inte får tillgång till samma sjukvård som andra barn. Det är en fråga som vi i Vänsterpartiet har drivit länge. Det är bra att det sitter en utredning som skall tolka regelverk kring detta. Under tiden har Landstinget i Stockholm gett ut en broschyr där man skriver att den sjuksköterska eller läkare som ger ett barn mer vård än den akuta kan komma att åtalas för trolöshet mot huvudman och straffas alltså för att de följer barnkonventionen. Då skulle jag vilja veta om statsrådet redan i dag, utan att vi har sett regelverksförändringar eller någonting sådant, kan säga att Sverige i fortsättningen kommer att leva upp till barnkonventionen vad gäller sjukvård för gömda barn. Det var min ena fråga.
Fru talman! Jag har inte sett den broschyren, jag känner inte till innehållet i den. Vad som ändå är viktigt när det gäller den här gruppen, som är en grupp som vi kan förstå lever under väldigt svåra förhållanden, är att vi redan riktat uppmärksamheten på den genom att Socialstyrelsen har fått det här uppdraget och skall under våren återkomma med sin rapport om hur situationen ser ut. Samtidigt är det också viktigt att understryka att föräldrar alltid är ansvariga för sina barn. Här ligger också ett föräldraansvar. Som förälder är man ansvarig för den situation som barn befinner sig i. Det är också viktigt att understryka att även ett gömt barn har rätt till akut sjukvård. Man står i dag inte helt och hållet utan sjukvård, utan man har som sagt rätt till akut sjukvård. Det är viktigt att vi verkligen klarar av den delen.
Fru talman! Mig veterligen lägger inte barnkonventionen någonstans ansvaret på barnen för föräldrarnas missgärningar. Det tycker inte jag heller att vi skall göra. Det gör vi inte vad gäller svenska barn, och vi borde inte göra det vad gäller utländska barn heller. Den kritik som Barnrättskommittén framför gäller inte den akuta sjukvården utan det faktum att svenska barn har rätt till sjukvård och barn med uppehållstillstånd har rätt till viss sjukvård men att gömda barn endast har rätt till akut sjukvård. Jag vidhåller att barnkonventionen inte någonstans lägger ansvaret för föräldrarnas missgärningar på barnen.
Fru talman! Föräldrarnas ansvar för barnet löper som en röd tråd genom barnkonventionens sakartiklar. Det vill jag ändå framhålla, men barnkonventionen är en konvention som har tillkommit för att säkerställa barns rätt. Det är någonting som vi arbetar oerhört intensivt med. Därav också den diskussion som vi kommer att ha framöver när propositionen om regeringens strategi skall diskuteras. Frågan om gömda barn är en oerhört svår fråga - det tror jag att vi ändå är överens om - där en avvägning måste göras när det gäller konsekvenserna för barnens situation på både kort och lång sikt. Det är viktigt att understryka att barnen har rätt till akut sjukvård.
Fru talman! Det är det som FN kritiserar, att vi bara ger den akuta sjukvården. Vi borde ge dem rätt till också annan sjukvård. Jag hade en fråga till. Statsrådet säger att det är regeringen som har ansvaret för att barnkonventionen följs. Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att politikerna i Stockholms läns landsting inte skall straffa den personal som följer FN:s barnkonvention? Jag har broschyren med mig, så jag skall lämna över den till statsrådet.
Fru talman! Då skall jag läsa den. Jag har inte sett den, jag känner inte till dess innehåll.
Fru talman! Jag vill tacka för tillfället att få ta del av informationen från Genève. Jag tycker att det är positivt att höra att regeringen har angripit både de positiva och de mindre positiva kommentarerna i rapporten. Nu har jag redan blivit av med några av mina frågeställningar genom ministerns kommentarer. Jag hade särskilt noterat problemställningen mellan decentralisering och tillgänglighet. Jag undrar om ministern vill kommentera det faktum att frågan om rätten till barnomsorg inte hängs upp på artikel 18 utan i stället handlar om alla barns rätt, om barnets bästa, om rätt till utbildning och lek och fritid, vilket jag som socialdemokrat måste säga känns väldigt positivt i arbetet för att förskolan skall ses som en viktig pedagogisk del av barnens uppväxt. Vad jag slutligen skulle vilja fråga om är om regeringen i det här skedet på något sätt funderat kring de kommentarer som kommittén hade om den svenska rapportens utformning. Har man diskuterat att angripa den frågan på något nytt sätt inför nästa rapport som skall lämnas?
Fru talman! När det gäller rätten till barnomsorg som en viktig pedagogisk del i barns vardag vill jag bara understryka det Margareta Israelsson sade. Vi är helt överens om att det är någonting som är oerhört viktigt i regeringens arbete för att på sikt tillgodose det behovet hos alla barn. Rapportens uppläggning har vi ännu gått in i någon diskussion om. Tids nog kommer det att bli dags för nästa rapport, och då kan det vara angeläget att föra en diskussion om hur den skall se ut.
Fru talman! Jag tackar också för informationen. Det är jättebra att Sverige ligger i topp när det gäller hur barn har det och hur vi skall kunna gå vidare med barns rättigheter. Men det finns en del frågor kring och tyvärr undantag från de barn som har det bra. Vi vill inte lämna några barn utanför. Jag har ett antal frågor som berör bl.a. kommunernas möjligheter. Ministern påpekar att det är ganska ojämnt mellan kommunerna hur man har införlivat barnkonventionen, tagit till sig barnkonventionen eller över huvud taget diskuterat frågorna.

Eller finns det ändå risk för att barn hamnar mellan stolarna, t.ex. handikappade barn eller flyktingbarn som vi har hört exempel på här tidigare? Min tredje fråga gäller barnomsorgen som även andra har diskuterat. Vi kan konstatera att barns sociala liv och barns kamrater finns på dagis och att arbetslösheten har ett barnansikte. Också barnen blir drabbade och känner sig orättvist behandlade eller känner sig straffade för att en förälder blir arbetslös. Det är oerhört viktigt att vi går vidare med detta och ger även barn till arbetslösa möjlighet att få barnomsorg. När kan det bli genomförbart?
Fru talman! Det var en rad intressanta och viktiga frågor. Först när det gäller frågan om kommunerna händer det faktiskt saker i kommunerna som är väldigt glädjande. Det visar sig i dag att 64 kommuner har behandlat barnkonventionen i fullmäktige. 82 kommuner använder barnkonventionen i samband med kommunala beslut. 82 % av landets kommuner vill ha mer stöd i sitt arbete för att just kunna införliva barnkonventionen. Detta är en öppning som känns väldigt lovande och positiv. Det är klart att det handlar både om kunskap för att göra bra prioriteringar och om resurser. När det gäller kunskap har vi bl.a. arbetat tillsammans med frivilligorganisationerna. Vi har ju nyligen avslutat utdelningen av de 20 miljoner - jag tror att vi har gjort av med alla pengar - som var specialriktade till frivilligorganisationerna för projekt för att öka kunskapen om barnkonventionen hos framför allt politiker men också hos annan ledningspersonal samt anställda i kommuner och landsting. I det arbetet har frivillorganisationerna haft en väldigt viktig roll att spela. I samband med barnstrategin har Barnombudsmannen tillsammans med Landstingsförbundet och Kommunförbundet fått i uppdrag att utarbeta förslag till utbildningsinsatser för personal inom landsting och kommuner. För detta har Barnombudsmannen fått särskilda medel, 1 1⁄2 miljon. Hon har också fått 1 miljon för att arbeta just med metodutveckling, barnkonsekvensanalyser och barnplaner som kan användas som redskap i arbetet ute i kommunerna. Dessutom finns det redan i dag en handbok som Barnombudsmannen har tagit fram, Dags för barnkonventionen, som är ett handfast redskap för våra kommunpolitiker att arbeta efter. Sedan var det frågan om barnminister. Det som har hänt sedan regeringsombildningen är att jag har fått ett tydligare ansvar för samordningen i Regeringskansliet. Det handlar inte om att på något sätt ta över politik eller sakområden från andra departement, utan det handlar om en granskningsfunktion på Socialdepartementet. Det innebär att vi skall granska de förslag som kommer utifrån barnkonventionsperspektivet. Alla frågor som på något sätt rör barn upp till 18 år skall beredas gemensamt med de tjänstemän som är ansvariga på Socialdepartementet. Det ligger också ett ansvar på Socialdepartementet när det gäller utbildningen om barnkonventionen för alla inom Regeringskansliet. Det är ett arbete som vi kommer att dra i gång. Slutligen är frågan om barnomsorgen och arbetslösheten, som jag sade i mitt anförande, en högt prioriterad fråga.
Fru talman! Det är ju glädjande att höra att vårbudgeten kan komma att innehålla sådana saker. Men jag vill kommentera några saker till. När det gäller införlivandet av barnkonventionen i kommunerna är det jättebra att man har kommit så pass långt, även om det fortfarande är ojämnt. Även om daghem och skola är de viktigaste ställena när det gäller att tidigt se om barn far illa, mår dåligt osv., måste man också använda sig av barns engagemang och lita på att barn kan ta del av viktiga beslut och ge dem möjligheter inte bara i mjuka frågor. Man borde kunna ge barn och ungdomar möjlighet till inflytande över t.ex. trafikplaneringen av vägen till skolan eller över samhällsplanering över huvud taget. Det tror jag att vi kan gå vidare med i nästa steg. Min fjärde fråga gäller frivilligorganisationerna. Som ministern påpekade har ni ett samarbete med frivilligorganisationerna. Unga Örnar har varit en av dessa frivilligorganisationer. Hur tänker ni göra för att gå vidare? Nu blir det ett möte i morgon. Men vad händer sedan?
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att använda sig av barns engagemang. Det är viktigt att barn har kunskap om barnkonventionen. Väldigt många barn har det, alla barn behöver det. Det är oerhört viktigt att se barn som en resurs i detta arbete och att gemensamt försöka att öka barns delaktighet och inflytande. Monica Green tog upp frågan om inflytandet över trafikplaneringen. Boverket har fått ett konkret uppdrag att tillsammans med bl.a. Vägverket se hur ett ökat inflytande kan se ut och om man behöver göra några justeringar i plan och bygglagen. Detta är ett uppdrag som redan är utdelat. Samarbetet med frivilligorganisationerna uppskattar jag oerhört mycket. Vi skall fortsätta detta samarbete, och vi kommer att träffas i morgon. Jag ser fram emot att på olika sätt utveckla samarbetet. I vilka former det skall ske får vi gemensamt diskutera.
Fru talman! Jag vill påpeka en sak för statsrådet Det sägs ofta att få barn i världen mår så fysiskt bra som svenska barn, men tyvärr påpekas det i samma andetag att många svenska barn mår psykiskt dåligt i dagens läge. Vi har bl.a. i Göteborg sett exempel på detta efter brandkatastrofen. Det var redan tidigare en lång kö till barn och ungdomspsykiatrin. Efter brandkatastrofen blev det ju ett oerhört stort behov av krisbehandling för många ungdomar. Det gjorde att den vanliga kön försköts ytterligare, viket har blivit ett mycket stort problem. Psykiska problem hos både barn och vuxna kräver ofta en snabb behandling om inte problemen skall förvärras. I samband med Göran Perssons besök i Göteborg utlovades pengar från regeringen. Enligt vad jag hörde för någon vecka sedan väntar man fortfarande på pengarna. Bl.a. tänker man använda pengarna för att förstärka resurserna till barn och ungdomspsykiatrin. Kan jag från statsrådet Maj-Inger Klingvall få något besked om ifall pengarna är på väg och om vad vi kan göra för att göra något åt den svåra situationen?
Fru talman! Jag kan dessvärre inte ge något besked om pengarna. Det är någonting som jag inte känner till, men jag lovar att ta med mig frågan. Jag kan instämma i mycket av vad Ingrid Näslund säger om slutsatserna när det gäller att barn i kris och barn som mår dåligt behöver en snabb behandling. Detta är ett område som det naturligtvis är viktigt att arbeta med. Vi har ju utrett frågan om barnpsykiatrin. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet också i den frågan.
Fru talman! Jag har bara en kort fråga till. Jag tackar för de svar som jag hittills har fått. Maj-Inger Klingvall påpekade att det är regeringens ansvar, eftersom det är regeringen som har skrivit under barnkonventionen, att kontrollera att barnkonventionen efterlevs men att man står sig slätt om inte kommunerna och landstingen gör sitt. Detta är naturligtvis sant. Men det är ju också så att pengar måste komma från regeringen. Det har länge varit för lite pengar till många av dessa viktiga områden. Jag vet att det har tillskjutits pengar. Men jag tycker inte att man längre behöver analysera vilka konsekvenserna har varit för barn och ungdomar. Det finns ett skriande behov av pengar, och det har på alla sätt uttalats vilka konsekvenser som redan har uppstått. Nu vill vi se att de åtgärdas. Kan vi förvänta oss något sådant?
Fru talman! Jag är glad att Ingrid Näslund är beredd att ge kommuner och landsting ökade resurser. Det är någonting som vi arbetar med i regeringen i och med att vi nu har de extra statsbidragen till kommuner och landsting. Men det behövs också kunskap. Man behöver veta var resurserna skall sättas in, var de gör mest nytta och var de behövs mest. Därför är kunskap, insikt och analys viktiga instrument för att vi skall kunna göra det bästa för de pengar som vi har.
Fru talman! Tack för den här informationen, statsrådet Klingvall! Rätt till barnomsorg för arbetslösa, gömda barn och statslösa barn var en fråga som tämligen utförligt behandlades i betänkandet från Barnkommittén, där jag själv medverkade. Jag förstår den kritik som har kommit från kommittén i Genève på de här områdena. Det är dock en annan sak som jag ställer mig något frågande till, och jag vill höra om statsrådet möjligen delar min fundering över detta. Det måste väl vara så att kommittén i Genève utifrån konventionen skall tolka våra åtgärder här i Sverige för att främja barns trygghet och annat. Då tycker jag att det är lite märkligt att kritiken från kommittén i Genève har kommit när det gäller de nedskärningar som har skett under 90-talet. Konventionen är nämligen uppbyggd så att så många länder som möjligt skulle kunna ansluta sig till den, i fråga om absoluta rättigheter för barn och sådana rättigheter där det är de ekonomiska förutsättningarna avgör om man kan leva upp till konventionens anda. Har statsrådet någon kommentar till just detta att man i granskningen i Genève har ägnat så mycken tid åt sådana saker som är en nationell angelägenhet, saker som vi öppet och ärligt skall diskutera i denna kammare, på kommunnivå och på landstingsnivå? Jag tycker inte riktigt att de här frågorna har bäring i konventionen. Skulle det vara på det sättet är jag rädd för att många länder får skriande kritik för att de inte lever upp till de här förutsättningarna.
Fru talman! Jag tror att detta kan förklaras med att man ställer stora krav på Sverige, att vi är ett föredöme när det gäller barnets rättigheter. Jag tror också att kommittén har resonerat så att man skall utgå från den levnadsnivå som vi har i vårt land och bedöma våra satsningar på barnen utifrån den situation som vi har i vårt land. Just därför ställer man, som jag sade i mitt anförande, kanske större krav på Sverige än på andra länder.
Fru talman! Det är klart att man har stora krav på Sverige, och det skall man naturligtvis ha. Men den principiella frågan gäller att uppbyggnaden av konventionen gör att det finns absoluta rättigheter och rättigheter som kan genomföras i kraft av att det finns resurser. Jag måste ändå säga att det är anmärkningsvärt att kommittén har ägnat så mycken tid och riktat så stark kritik mot Sverige just när det gäller tillgången på resurser. Jag tycker att vi här i kammaren kan ha synpunkter på hur man har prioriterat för barn och ungdomar, men jag tycker inte att kommitténs kritik har bäring i konventionstexten och uppbyggnaden av konventionen. Jag ifrågasätter lite grann hur kommittén i Genève har tolkat sitt uppdrag.
Fru talman! Jag har ingen ytterligare kommentar.
Fru talman! Jag skall börja med en fråga som har sin utgångspunkt i Värnamo kommun, min hemkommun. När vi implementerade konventionen i vår kommun bestämde vi att vi också skulle ta hänsyn till barnarbete på så sätt att vi implementerade det som en faktor vid upphandling. Jag skulle önska att regeringen på samma sätt, eftersom jag vet att det är möjligt, tittar på om man kan lägga in det här kriteriet vid statlig upphandling, som är en stor ekonomisk bit. Det skulle inte minst vara en psykologiskt viktig signal ut mot det svenska samhället och vår omvärld. Man skulle alltså kunna koppla ihop våra djupa värderingar med vårt praktiska handlande på ett tydligare sätt på det här området. Jag vill gå vidare till frågan om barnsoldater. Jag har tagit upp den tidigare i kammaren, strax efter att det genom PKK-lägret i Värmland blev känt att man rekryterade barn och ungdomar till att bära vapen. Vi visste naturligtvis tidigare att det förekom i olika etniska grupperingar, men vi hade inga fakta för att kunna ta fram det i debatten. Nu kom det i dagen, och därmed blev det lättare för mig som politiker att ta upp frågan och försöka driva den. Jag hyser fortfarande oro för att det inte händer tillräckligt mycket på det här området. Man kan säga att detta inte berör så många barn till antalet, men jag tycker att varje barn är oerhört viktigt. Vi får inte bortse från den svåra frågan att barn rekryteras till väpnad strid även från vårt land. Vi tror ofta att barnsoldatfrågan bara är någonting som rör barn långt borta från vårt eget geografiska område, och så är det ju inte. Jag skulle vilja ha statsrådets kommentar till den frågan. En annan aktuell fråga i debatten, som jag naturligtvis har varit bekant med länge, sedan 70-talet, är att flickor inte alltid kan göra ett medvetet val när de väljer äkta man. De kan inte heller väga in känslor i detta viktiga val för livet. Detta styrs av andra omständigheter. Det handlar ofta om att begränsa flickors möjligheter att välja sin make och vid den tid de själva vill. Detta har Sverige fått kritik för. De ofrivilliga giftermål som begränsar flickors val skulle jag vilja ha en kommentar kring.
Fru talman! När det gäller Carina Häggs synpunkter på barnarbete tar jag dem med mig. När det gäller barnsoldater är vi väldigt överens i vår inställning. När det slutligen gäller frågan om äktenskap mellan unga personer, eller där flickan är mycket ung, pågår det en översyn om internationell familjerätt. Det är en fråga för Justitiedepartementet. Den här översynen innehåller en rad olika saker inom det stora området internationell familjerätt. Jag vet att frågan om lägsta äktenskapsålder i förhållanden som har internationell anknytning ingår i det arbete som pågår.
Fru talman! Jag trodde inte någonting annat än att statsrådet och jag hade samma syn på frågan om barnsoldater. Men det räcker inte, utan det är viktigt att gå vidare och visa att man gör någonting. Det är symtomatiskt för Europa att i samband med Öcalans gripande har ingen i samtalen kring honom och de diskussioner man från Europas sida önskar föra med honom fört upp det faktum att han är en del i rekryteringen av många barnsoldater. Jag tycker att den frågan måste få en större dignitet i den interna debatten men också i Europas debatt. När det gäller att väldigt unga flickor gifts bort, har jag vid kontakt med invandrarflickor fått uppgiften att det i vissa grupper är en negativ utveckling, att det finns en stor rädsla för en frigörelseprocess och ett eget val av liv. I stället för att man öppnar sig, som är det naturliga steget när man har varit i landet en tid, stramar man åt så att alltfler flickor och vissa grupper får svårt att välja sitt eget liv och göra sitt eget val i de här sammanhangen. Därför måste frågan uppmärksammas ytterligare.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Carina Hägg har uppmärksammat den här frågan. Som jag sade i min tidigare kommentar pågår det ett arbete inom Justitiedepartementet.
Fru talman! Jag tänkte betona vuxnas ansvar och brott mot barnkonventionen. Jag delar inte den uppfattning som tidigare talare har framhållit att kommittén har tolkat uppdraget fel, utan jag tycker att den har tolkat det rätt. Den lyfter fram att de nedskärningar som har genomförts i Sverige under 90-talet har påverkat vardagen för barn och ungdomar. Redan när den förra svenska rapporten behandlades av FN-kommittén 1993 uppmanade kommittén regeringen att tillse att kommunala besparingar genomförs med tillbörlig respekt för barnets bästa, i synnerhet såvitt avser barn från de mest utsatta grupperna. Jag blir glad att höra att vi 1999 nu äntligen får en samordningsfunktion. Då undrar jag om det blir så att den här funktionen också kommer att kunna granska alla regeringsförslag ur ett barnperspektiv. Jag undrar om vi också kommer att få barnkonsekvensdirektiv till alla utredningar, så som vi har jämställdhetsdirektiv. Sedan undrar jag vilka som kommer att få den här utbildningen. Enligt mig är det finansen i det här huset som behöver mest utbildning, och det är kommunstyrelsernas ordförande som behöver mycket utbildning. Det är där som spelreglerna och förutsättningarna för arbetet sätts upp, och sedan får skola och barnomsorg anpassa sig.
Fru talman! Statsministerns uttalande i regeringsförklaringen att barnkonventionen skall efterlevas och att alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation har ju tagit sitt mer konkreta uttryck i att gransknings och samordningsfunktionen finns på Socialdepartementet. Man skall, precis som det står i regeringsförklaringen, granska alla relevanta beslut utifrån ett barnkonventionsperspektiv. Däri ligger också detta med hur vi skall utforma även utredningar som har bäring på barn och barns situation med barnkonventionen som en viktig utgångspunkt.
Fru talman! Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till kultur och fritid. Men vi vet - vi här i kammaren som har nära kontakt med våra kommuner - att så icke är fallet. Det beror på var du bor i Sverige om du som barn kan delta aktivt i kultur och fritidsaktiviteter. Vi vet att det fortfarande läggs ned kommunala musikskolor. När man i kommunen gör sina besparingar säger man: Det här är icke lagstadgad verksamhet, så då spar vi på bl.a. musikskolan. Det finns länder som har lagstiftning och som hanterar frågan på ett annat sätt. Jag vill nu inte förorda att vi går över det kommunala självstyret. Men vi kan ju verka för en förändring i skolplanen, så att kultur blir en del av det skolan skall förmedla - teater, musik, dans osv.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ewa Larsson har fört in en annan intressant aspekt i den här diskussionen.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood tar också upp en väldigt viktig fråga som berör alldeles för många barn. Jag vet att den här frågan och kopplingen till det som kallas värdegrunden är högt prioriterat av vår skolminister. Det är ju också så att rektorns och lärarnas ansvar skärptes och förtydligades i skollagen och även i läroplanen under förra året. Det var ett viktigt steg. Det som skolministern arbetar oerhört mycket med är värdegrundsprojektet som startade alldeles i början av det här året. Det kommer också att knytas ett ungdomsråd till det arbetet. Jag tror att det är ett annat viktigt steg. Sedan har Skolverket fått regeringens uppdrag att göra en kvalitetsgranskning av hur skolornas handlingsplaner mot mobbning används, hur man följer upp det här i praktiken och hur kommunikationen mellan elever, föräldrar, personal och skolledare är. Då kommer vi tillbaka till det här värdegrundsarbetet. Jag tror alltså att det är väldigt viktigt att engagera eleverna i det arbetet. Granskningen skall också göra en bedömning av vilka möjligheter eleverna faktiskt har att påverka och utöva inflytande när det gäller att motverka mobbning.
Fru talman! Det är väldigt bra att läraransvaret har förstärkts. Men vi måste också vara medvetna om att det är väldigt svårt för lärare att alltid se vad det är som försiggår. Det är, tycker jag, lika mycket ett ansvar för eleverna, även om man inte kan lägga det på en ung elev på samma sätt som på en lärare. Jag vill också säga att föräldrarna naturligtvis har ett ansvar om de upptäcker att deras barn är mobbat, men även om man upptäcker att det egna barnet tillhör den mobbande gruppen. Det är väldigt viktigt att föräldrar har kraft att ingripa även då. Jag har en ganska lång lärargärning bakom mig innan jag kom hit. Jag vet hur svårt det kan vara, men jag vet också hur oändligt skönt det känns för det barn som får stöd i en mycket svår situation som vi vuxna ofta har svårt att förstå.
Fru talman! Jag är väldigt glad över att vi har kunnat ha det här utbytet av frågor och svar. Det bildar en viktig grund för det fortsatta arbetet som vi nu kommer att bedriva. Jag ser också fram emot regeringens behandling inom kort tid när det gäller regeringens strategi för att införliva FN:s barnkonvention på alla nivåer i samhället. Vi har alla ett ansvar och jag utgår från att alla också är beredda att ta detta ansvar.

Fru talman! Det betänkande som vi nu debatterar och skall besluta om i kammaren baserar sig på ett antal motioner som rör mänskliga rättigheter och svensk utrikespolitik. Antalet motioner både i dagens betänkande och i tidigare betänkanden visar på ett starkt engagemang från riksdagens ledamöter för freden, för demokratin och för mänskliga rättigheter. Liksom i förra årets motsvarande debatt kan konstateras att samsynen är stor i utskottet, vilket flera andra talare tidigare också har nämnt. Vi har behandlat ett hundratal yrkanden. Dessa har endast lett till sju reservationer. Jag kommer i mitt anförande att beröra den senare delen av betänkandet som handlar om de olika länderna. Min partikamrat Birgitta Ahlqvist kommer att svara för den första delen. Sveriges tillfälliga medlemskap i FN:s säkerhetsråd är nu till ända. Säkerhetsrådet har till uppgift att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Skyddet av de mänskliga rättigheterna ingår inte direkt i denna uppgift men diskuteras allt oftare i rådet. Sverige har under sina medlemsår 1997-1998 verkat för att de mänskliga rättigheterna skall ses som en integrerad del av fredsarbetet. Alla medlemsstater har beklagligt nog inte samma strävan. Våra två år i säkerhetsrådet inleddes med en av de värsta flyktingströmmarna i modern tid när hundratusentals människor flydde undan oroligheterna i östra Zaire. Striderna i området har visserligen avstannat, men läget är fortfarande oroligt. Bombningarna i Irak som utfördes av Storbritannien och USA, utan att frågan först hade diskuterats i säkerhetsrådet, blev en dyster avslutning på Sveriges två år i säkerhetsrådet. Sverige har under sitt medlemskap fått fungera som medlare mellan olika intressen, å ena sidan har det gällt att undvika veton från Kina och Ryssland, å andra sidan att försöka motverka hoten om ensidiga ingripanden från västmakterna. Under dessa händelserika år har Sverige spelat en viktig roll. Resolutionen som fördömde Indiens och Pakistans kärnvapenprovsprängningar och försvaret av FN:s ställning och auktoritet i Irakfrågan, men också kampen för den humanitära rätten, är några exempel på svenska insatser. Sverige fortsätter att förespråka en tydligare humanitär inriktning av FN:s insatser även i fredsbevarande insatser. Fru talman! Den grundläggande principen för mänskliga rättigheter är att de är universella och gäller alla människor. FN:s generalsekreterare Kofi Annan beskriver i ett tal den globala dimensionen på följande sätt: Mänskliga rättigheter är afrikanska rättigheter. De är också asiatiska rättigheter. De är europeiska rättigheter, och de är amerikanska rättigheter. De tillhör ingen regering. De är inte begränsade till någon kontinent. De är grundläggande för mänskligheten själv. Av detta följer att det också är legitimt att lägga sig i och att man kan och skall lägga sig i andra staters respekt för de mänskliga rättigheterna. För att det skall vara möjligt att följa efterlevnaden av de olika konventionerna om mänskliga rättigheter, som världens länder frivilligt anslutit sig till, är det nödvändigt att vissa länder förändrar sin inställning, nämligen att utomstående skall avhålla sig från att blanda sig i och att mänskliga rättigheter är varje lands interna angelägenhet. Denna inställning döljer inte sällan övervåld och förföljelser inom landets gränser. Mänskliga rättigheter skall inte göra halt vid statsgränserna. Länder skall lägga sig i andra staters efterlevnad. Efter vad utskottet erfarit finns denna fråga med på dagordningen på MR-kommissionens möte i Genève nu i vår. Förbrytelser mot mänskliga rättigheter är en tidig varningssignal för kommande konflikter. Genom lämpliga FN-insatser skulle många inbördeskrig kunna stoppas redan i sin linda. Fru talman! I år är det tio år sedan barnkonventionen antogs. Vi har talat om barnkonventionen en lång stund här. Jag skall i alla fall nämna lite om den. Det är glädjande att 191 av världens stater har anslutit sig till konventionen. Endast USA och Sudan har valt att stå utanför. Sverige är ett föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter och var en av initiativtagarna när barnkonventionen kom till 1989. Vårt land har därför ett särskilt ansvar att självt leva upp till intentionerna i konventionen. Som en konsekvens av vårt konventionstillträde har en del ändringar i den svenska lagstiftningen redan gjorts, men mycket arbete återstår för att barnperspektivet skall få genomslagskraft i alla beslutande församlingar och i lokalsamhället. Barnets rättigheter ligger till grund för en översyn av barnfrågor som regeringen påbörjade hösten 1998. Arbetet skall pågå i tre år, och målet är att barnets bästa skall genomsyra Sveriges internationella utvecklingssamarbete. För att komma åt bakomliggande orsaker till att barn är särskilt utsatta skall Sverige verka för att det utvecklas strategier på sex olika områden. Det handlar om barnarbete, sexuell exploatering av barn, barn med funktionshinder, barn i väpnade konflikter och humanitära katastrofer, barn på institutioner samt barn och hiv och aids. Fru talman! Situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Kina ger fortfarande anledning till djup oro. Behandlingen av oliktänkande är allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är heller inte acceptabelt att Kina använder militär maktdemonstration mot Taiwan. Taiwans framtida status är en fråga som måste lösas på ett demokratiskt och fredligt sätt. På senare tid har vissa framsteg uppnåtts i dialogen med Kina om mänskliga rättigheter. Två FN konventioner har undertecknats. Kina har också tagit emot besök av EU:s trojka och av högkommissarien för mänskliga rättigheter. Detta döljer inte att MR situationen i Kina uppvisar stora brister. Sverige har i några år gett ett litet stöd för att förbättra de mänskliga rättigheterna. Biståndet kommer att diskuteras när Kinas utrikesminister besöker Sverige nu i mars. Så till reservationerna i betänkandet. I reservation 3 anförs att Iran är en riskfylld plats för politiskt oppositionella och religiöst oliktänkande, varför utvisning av människor som flytt från Iran av religiösa eller politiska skäl måste upphöra. Jag delar reservanternas oro vad gäller MR 28 januari beskriver vår utrikesminister Anna Lindh hur Sverige på olika sätt protesterat mot de förföljelser, trakasserier och mord på oliktänkande som sker i Iran. EU har under flera år varit initiativtagare till en resolution om MR-läget i Iran i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Den som flyr till Sverige och som har en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av religion, politisk åsikt, kön osv. skall få en fristad i vårt land. Varje ansökan om asyl i Sverige prövas enligt vår asyllagstiftning. Att med automatik ge asyl till grupper av människor är inte förenligt med lagstiftningen. I två reservationer som handlar om Taiwan talas om att Sverige bör verka för Taiwans självständighet och medverkan i FN:s olika underorgan. Utskottets liksom regeringens och FN:s majoritet och en övervägande majoritet av världens länder erkänner ett-Kina-politiken. Den taiwanesiska ledningen har inte heller efterfrågat ett stöd för självständighet. Frågan om Taiwans medlemskap i FN tänker jag kommentera lite utförligare. Först lite bakgrund. Den kinesiska regering som bekämpade Japan under andra världskriget deltog i de allierades överläggningar om en ny världsorganisation. Kina blev en av de ursprungliga medlemmarna i FN och fick en permanent plats i säkerhetsrådet. Kina styrdes vid den tiden av den politiska rörelsen Guomindangregimen flydde till ön Taiwan. Den hävdade att den fortfarande var den lagliga regeringen för republiken Kina som även omfattade fastlandet. I Beijing satt regeringen för Folkrepubliken Kina som även den gjorde anspråk på hela landet, inklusive I FN:s generalförsamling krävde Sovjetunionen med stöd av ett fåtal länder att Beijingregeringen skulle ersätta Taiwanregeringen. USA motsatte sig detta och hade flertalet stater med sig under drygt 20 år. Men 1971 beslöt generalförsamlingen att Kinas plats i FN tillhörde Folkrepubliken Kina. Därmed försvann representanterna för Republiken Kina, dvs. I en del andra sammanhang behandlas Kina och Taiwan som två skilda länder. Men FN kan inte göra det så länge båda regeringarna hävdar att det endast finns ett Kina och att Taiwan ingår i det. Ett av FN:s underorgan, Ecosoc, som också omnämns i reservationen, har 54 medlemsländer. Ecosoc har att samordna de olika fackorganen som t.ex. ILO, WHO och WTO. FN-stadgans artikel nr 71 är grunden för förbindelserna mellan FN och icke-statliga organisationer, s.k. NGO. I artikeln anförs att Ecosoc kan söka samråd med enskilda organisationer. Under årens lopp har alltfler organisationer sökt och fått rådgivande status hos Ecosoc. Taiwan är inte en folkrörelse och kan inte heller som geografiskt territorium ansöka om medlemskap i Ecosoc. Däremot kan enskilda organisationer på Taiwan söka och få rådgivande status hos Ecosoc. Fru talman! Sverige ser positivt på den demokratiska utvecklingen på Taiwan. Detta har utvecklats i tidigare debatter och i ett flertal betänkanden. Det förekommer också breda kontakter och ett flitigt handelsutbyte mellan vårt land och Taiwan. Slutligen återstår ytterligare några reservationer som syftar till ett gradvis de facto-erkännande av Taiwan. De handlar om skattebefrielse, utökad representation m.m. Jag anser att de inte hör hemma i dagens debatt och tänker därför inte gå närmare in på dem. Fru talman!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

Fru talman! Jag skulle vilja återkomma till de reservationer som rör Taiwan. Som jag sade i mitt tidigare inlägg tycker jag att det är en märklig skillnad i Sveriges behandling av de båda öarna Kuba och En av reservationerna berör bl.a. möjligheterna att förhindra - vilket Sverige har gjort - demokratiskt valda politiker från Taiwan att komma in i Sverige. Detta hände förra året, när vicepresidenten skulle komma hit och hålla föreläsningar. Han fick inte inresetillstånd, trots att han är demokratiskt vald i Samtidigt vet vi att man från Kuba på svensk bekostnad tar hit icke demokratiskt valda parlamentariker från Castroregimen för att dessa skall följa svensk valrörelse. Min fråga till Marianne Jönsson är: Tycker Marianne Jönsson att det på svenskt håll är en bra balans mellan kontakterna med Kuba och kontakterna med Taiwan?
Fru talman! Jag tror inte att Karl-Göran Biörsmark och jag har någon annan uppfattning om tillståndet på Kuba än att det där råder stora problem och förekommer brott mot de mänskliga rättigheterna. Biståndet till Kuba, som nämns i reservationen, är ju väldigt litet, och detta bistånd syftar till att skapa förutsättningar för demokratiska reformer och stärkt respekt för mänskliga rättigheter. Det handlar inte om någon ren kapitalöverföring utan om ett bistånd i form av kurser, forskningsstöd osv. Jag vill ställa en fråga tillbaka till Karl-Göran Biörsmark om Taiwan. På vilket sätt tror Karl-Göran Biörsmark att det gynnar Taiwan och världsfreden, om vi deltar i en självständighetskamp som inte ens Taiwan själv efterfrågar?
Fru talman! Jag har påpekat för Marianne Jönsson att det inte i någon reservation eller i något yrkande från vår sida krävs självständighet för Taiwan. Vad vi talar om är det som Taiwan själv vill, t.ex. bli medlem i WHO och WTO och finnas med i de sammanhangen. Detta är krav som Taiwan självt för fram. Det skedde senast i riksdagen häromdagen av dess representant här i Stockholm, som framförde synpunkten att det vore önskvärt att Sverige verkar för att Taiwan kan finnas med i WHO-sammanhang.

Det är för mig obegripligt att man kan handla på det sättet, och det var det som min fråga gällde. Tycker Marianne Jönsson att detta är rätt signal till det diktatoriska Kuba och det demokratiska Taiwan?
Fru talman! Jag vill svara så att oavsett om länder bryter svårt mot mänskliga rättigheter och har ett totalitärt samhälle, tycker jag ändå att dialog måste vara att föredra framför isolering. Jag tror att det är viktigt att man har en god kontakt med länderna i fråga och kan ge dem erfarenheter från ett demokratiskt land som vårt, som har goda erfarenheter av hur man genomför mänskliga rättigheter. Vi vet alla att om man isolerar länder för mycket, cementerar man också deras samhällsförhållanden och deras odemokratiska styresskick.

Fru talman! Det var många frågor. De sista frågorna, som handlade om samerna och om handlingsplanerna, kommer Birgitta Ahlqvist att beröra, så jag låter dem gå vidare till henne. Jag vet att Marianne Andersson har ställt en fråga till regeringen om ambassaden i Guinea-Bissau. Jag föredrar att inte just nu ta upp tid med den utan avvakta tills svaret på den kommer. Jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka till Marianne Andersson, som tillhör dem som står bakom reservationen om Taiwan. Jag tycker att den är lite märklig. Inte heller jag fick något tillfredsställande svar, Karl-Göran Biörsmark. Ordet självständighet nämns nämligen i reservationen. Jag undrar på vilket sätt det kan gynna Taiwan och världsfreden om vi deltar i en självständighetskamp som inte ens Taiwan själv efterfrågar. Finns det något svar på det?

Fru talman! Då fick vi det utrett. Jag tycker givetvis att det inte är acceptabelt att Kina använder militära maktdemonstrationer, vilket jag också nämnde i mitt anförande. Men, Marianne Andersson, kan vi inte vara överens om att det viktigaste är att man löser problemet mellan Taiwan och Kina på ett fredligt och demokratiskt sätt?
Fru talman! Jag tänkte återknyta till frågan om Iran och den rådande situationen för flyktingar. Marianne Jönsson sade att man inte kan ge asyl till grupper, och så är det ju, det vore konstigt annars. Däremot borde regeringen ge en tydlig signal om ifall man anser att det är lämpligt att utvisa människor till Iran eller inte. Jag har ingen känsla av att det hela har skärpts upp på något sätt. Det skickas fortfarande tillbaka människor till Iran som är oliktänkande. En annan fråga som inte direkt berör Iran utan som berör den s.k. tvåårsregeln som tillämpas när det gäller kvinnor som har kommit till Sverige och gift sig med en svensk man.

Då ville man avskaffa tvåårsregeln och införa en annan prövning. Fortfarande tyckts det vara så att tvåårsregeln tillämpas, vilket innebär att en kvinna som misshandlas av sin man måste stå ut med det i två år för att över huvud taget få stanna här, trots att det kan vara omöjligt för henne att ta sig till sitt forna hemland som frånskild och på flykt från en svensk man. Finns det några planer på att ändra denna regel? Jag tycker att detta är en oerhört viktig mänsklig rättighets-fråga och en oerhört viktig jämställdhetsfråga.
Fru talman! Jag instämmer helt i att det är en väldigt viktig fråga. Men jag har tyvärr inget konkret svar att ge Marianne Samuelsson just nu. Dessutom tycker jag inte att den här frågan riktigt hör hemma i utrikesutskottet, utan den skall kanske debatteras i det utskott där dessa frågor normalt sorterar.
Fru talman! Det blir lite grann fel om vi bara hänvisar flyktingfrågorna som gäller vårt eget land till socialförsäkringsutskottet. Då är det som att vi ansåg att detta med mänskliga rättigheter på hemmaplan inte är lika viktigt. I en debatt om mänskliga rättigheter är det oerhört viktigt att vi sopar rent framför egen dörr och funderar mycket kring om situationen kan förbättras i vårt eget land när det gäller mänskliga rättigheter och om vi kan vara ett bra föredöme. Då tycker jag att detta med tvåårsregeln är en oerhört angelägen fråga att ta upp. Det handlar inte om tiden, utan det handlar om vad som händer under denna tid som är viktigt att ta hänsyn till, om man menar någonting med mänskliga rättigheter.
Fru talman! Också jag tycker att det är viktigt att sopa rent framför egen dörr så att vi inte har några egna belastningar. Men jag kan inte kommentera den här frågan ytterligare, utan vi får ta upp den i ett annat sammanhang.

Fru talman! Vid denna sena timme i debatten vill jag bara göra tre korta anmärkningar. Mänskliga rättigheter är världens viktigaste gemensamma värdegrund. Det har faktiskt hänt mycket positivt när det gäller mänskliga rättigheter under det senaste decenniet. Berlinmuren har fallit. Rader av diktaturer har fallit under denna tioårsperiod. MR-debatten har kommit i fokus i Sveriges riksdag. Vi har fått en allmän enighet om MR-frågorna som är väldigt rolig att se. När jag för drygt tio år sedan kom in i riksdagen stod Margaretha af Ugglas tämligen ensam och slogs för krav på mänskliga rättigheter i våra biståndsländer. Då hävdade man att vi ekonomiskt skulle stödja rader av regimer som nu har fallit med motiveringen att vi skulle tala dem till rätta snarare än att låta dem falla med hjälp av statsbankrutt. Nu är inställningen betydligt tuffare när det gäller de mänskliga rättigheterna, och det är en klar fördel. Vårt bistånd till Afrika är fortfarande i många avseenden en besvikelse från MR-synpunkt. Vad gör man då? Också Europa har under det här seklet härjats av många krig. När man skulle återuppbygga Europa efter andra världskriget började man med att satsa på MR-frågorna. Man satsade på Europarådet, och det lyckades. Det har blivit lugnt i större delen av Europa. Denna lyckade satsning borde vara en väg även i Afrika. Vi skall inte tvinga på Afrika europeiska lösningar, men det kan vara ett bra tips att fånga upp. Varje land behöver inte själv uppfinna hjulet, utan man kan hämta goda idéer och uppslag till bra lösningar från de håll där dessa lösningar har visat sig vara framgångsrika. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp Taiwanfrågan. Vi ställer oss bakom ett-Kina-politiken, och vi vill att återföreningen skall ske på demokratisk och fredlig väg. Samtidigt tycker jag att vi skulle kunna visa samma frikostighet som Taiwan visar mot våra representanter från Exportrådet som befinner sig i Vi borde kunna lösa det snåla småkrånglet med skatten som vi håller på med i Sverige. Vi har full rätt att lösa detta i riksdagen. I Danmark kallar man sådant för smaatingene, och sedan löser man dem. Detta har lett till att Danmark har rader av internationella institutioner medan vi i Sverige har några få institutioner som vi till huvuddelen får betala själva. Jag tror att en lite frikostigare inställning till småsaker skulle kunna vara till stor nytta för vårt rykte internationellt. Fru talman! Jag instämmer i övrigt i den allmänna enigheten.

Fru talman! Jag vill instämma i Eva Zetterbergs anförande samt yrka bifall till reservation nr 2 vid mom. 13. Fru talman! Flera länder i Främre Orienten och Mellanöstern har under senare tid varit på tapeten när det gällt mänskliga rättigheter. Det ena landet är Turkiet och det andra Iran. I Iran har brotten mot de mänskliga rättigheterna pågått i stor omfattning och med praktiskt taget oförminskad styrka i närmare två decennier. Det handlar om tiotusentals människoliv som offrats. Man har dödat och mördat människor därför att de ansetts ha fel politisk inställning eller fel religion eller därför att de förbrutit sig mot de orimliga lagar som den fundamentalistiska regimen stiftat. Det är lagar som inneburit kränkningar av människors integritet och självaktning och tvingat dem att klä sig eller se ut på ett bestämt sätt. Man har på lösa grunder anklagat och avrättat kvinnor för äktenskapsbrott. Kvinnor och män har inte haft, och har fortfarande inte, lika rättigheter inför lagen. I fängelserna hör tortyr, fysisk som psykisk, till ordningen för dagen. Barnen har fått medfölja kvinnorna i fängelserna och där tvingats växa upp i en vidrig och skräckfylld miljö. Listan över MR-brott begångna av den iranska regimen är omfattande. Efter valet av president Khatami för två år sedan kunde en viss lättnad i förtrycket märkas. De religiösa restriktionerna när det gäller klädsel, utseende och uppträdande blev inte lika stränga. Livet verkade bli något lättare. Men i november och december förra året inledde regimen en ny mordvåg, som dock vållade så starkt internationellt uppseende att man uppenbarligen var tvungen att avbryta den. Regimen tvingades t.o.m. att efterforska dem som mördat Mohammad Mokhtari, Majid Sharif, Mohammad Pouyandeh och Darioush Foruhar och hans hustru. Man har t.o.m. talat om att det var tjänstemän inom informationsdepartementet, dvs. en del av säkerhetstjänsten, som begått morden. Fru talman! Jag vill poängtera en sak när vi debatterar Iran. Jag talar hela tiden om regimen i Iran och inte om regeringen. Det kan synas vara samma sak, men så är inte fallet i Iran. I Iran är den andliga makten med ayatolla Khamenei i spetsen tongivande och den verkligt maktägande. Det är Khamenei som har makten över militär och polis. Regeringen och presidenten blir därmed i praktiken underordnad eller i bästa fall jämställd med det andliga styret. Det är under sådana omständigheter svårt att få en klar bild av vad regeringen egentligen vill - bilden av dess politik blir otydlig. I dag är det i första hand regimen - det tongivande andliga styret - som vi riktar vår kritik mot. Vänsterpartiet har tillsammans med företrädare för flera andra svenska partier krävt att en oberoende internationell kommission skall ha rätt att besöka och på plats undersöka förhållandena i Iran när det gäller mänskliga rättigheter. Några av oss riksdagsmän har också välkomnat organiserandet av en tribunal i Haag mot den iranska regimens - jag vill här poängtera att det gäller regimen - brott mot mänskliga rättigheter, understödd av såväl iranska borgerliga grupper som vänsterorganisationer i exil. Med anledning av detta ställningstagande har vi ledamöter av riksdagen tillställts ett brev från Islamska republiken Irans ambassad, där man misstänkliggör och anklagar denna tribunal för att vara ett hot mot president Khatamis popularitet. President Khatami utpekas inte på något särskilt vis av de organisationer som står bakom tribunalen. En människas popularitet kan knappast vara ett giltigt argument för att han eller hon skall undslippa rättslig granskning om sådan är påkallad. Vi i Vänsterpartiet beskylls för att vårt ställningstagande skulle vara följden av infiltration av en medlem i vårt parti med iransk bakgrund. Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa att våra ställningstaganden skulle grunda sig bara på medlemmars uppgifter. Jag kan försäkra att våra ställningstaganden inte grundar sig på uppgifter från ett enda håll. Våra källor är många. Vi diskuterar noga olika aspekter av en och samma fråga innan vi tar ställning. Fru talman! Självfallet har fallet Abdullah Öcalan gjort att MR-situationen i Turkiet aktualiserats. Jag hade inte tänkt att uppehålla mig särskilt vid fallet Öcalan utan snarare vid vad fallet Öcalan är uttryck för och vilka missförhållanden som blottläggs genom denna speciella händelse. Det som gjort Öcalan och PKK möjligt är de förhållanden som växte fram efter att det ottomanska riket föll samman och det moderna Turkiet tog form. Det har under hela 1900-talet funnits en stark turkisk nationalism, för att inte säga chauvinism, som tagit sig blodiga och våldsamma uttryck som riktat sig mot andra folkgrupper i landet. Det är folkmord mot en och en halv miljon armenier. Det är folkmord mot hundratusentals assyrier och syrianer. Det är folkmord som begåtts av turkiska staten mot kurderna. Även om ambitionen varit att skapa en modern stat har metoderna knappast varit moderna. Den största folkgrupp som under flera decennier under efterkrigstiden lidit av detta nationalistiska förtryck har varit kurderna. Brotten mot de mänskliga rättigheterna har inte bara drabbat dem utan samtliga folkgrupper. Jag upprepar dem. Det är kurderna, armenierna, assyrierna, syrianer, yazidier och andra folkgrupper. Även politiskt oppositionella turkar har drabbats av detta. Någon har sagt att tortyren, som i stor utsträckning tillämpas i fängelser och på polisstationer, är en av Turkiets största folksjukdomar. Den drabbar inte bara den som direkt utsätts för den. Den drabbar också hustru, barn, familj och släktingar. Den skapar psykiska trauman som påverkar hela samhället. Förtrycket av kurderna i olika länder i Mellanöstern har drivit dem in i en desperat situation, som också drivit dem till att tillgripa desperata eller om man så vill terroristiska metoder i kampen för sitt människovärde och i kampen för respekt för sin nationella och kulturella särart. Samtidigt har kurderna i alla de länder där de levt utnyttjats som brickor i spelet mellan olika stater. Detta är en del av den kurdiska tragedin. I dag är situationen i Turkiet mycket tillspetsad. Den politiska situationen är mycket mer överhettad än tidigare. Kammen på de turkiska nationalisterna har vuxit ytterligare. Den kurdiska folkgruppen känner sig än mer kränkt och förtvivlad. Det måste vara Europas och världssamfundets uppgift att kraftfullt mana till besinning. PKK har i sin kamp gjort bruk av terroristiska metoder. Den turkiska staten har begått brott mot kurderna som strider mot de mänskliga rättigheterna. Nu när Öcalan, efter kidnappningen som strider mot internationell rätt, skall ställas inför rätta måste det ske på ett juridiskt korrekt sätt. Det kan knappast ske i dagens Turkiet. Skulle en rättsprocess gå korrekt till skulle såväl den turkiska staten som Öcalan sitta på de anklagades bänk. Nu blir det en process där domaren är jävig. Den turkiska staten varken ser eller hör det som hela världen talar om. Sverige och EU måste utöva hårdare påtryckningar mot Turkiet så att det tvingas till reformer och förhandlingar.

Fru talman! Tyvärr har jag nog tagit till något för lite tid med tanke på att jag också måste replikera lite grann. Men jag skall försöka att koncentrera mig. Rent allmänt, fru talman, kan påpekas att överallt där en krigssituation råder förtrampas mänskliga rättigheter. Även om mellanstatliga konflikter numera utgör en mycket liten procent av pågående konflikter, ger de interna konflikterna anledning till stor oro, inte minst därför att de för med sig mycket grymhet mot civilbefolkningen som kommer i kläm mellan olika intressen. På många håll i världen utsätts människor för våld, tortyr, övergrepp, död och förintelse och förvägras allt det som har med mänsklig värdighet och respekt för mänskliga rättigheter att göra. Jag behöver bara nämna Sierra Leone där t.ex. barn kidnappas och dödas på det mest grymma sätt. Där är situationen för de mänskliga rättigheterna en av de värsta man kan tänka sig just nu. Jag vill också gärna nämna Kongo-Brazzaville som jag tog upp i den utrikespolitiska debatten. Senast i går fick jag på min dator uppgiften att man tror att det är 200 000-300 000 människor som nu är internflyktingar eller befinner sig strax utanför Kongo-Brazzavilles område. De befinner sig i en katastrofal situation rent humanitärt sett. 10-15 barn bland dessa flyktingar dör varje dag. Så nog är det frågan om ett förtryck av en av de mest grundläggande rättigheterna, nämligen rätten till liv, som vi ser i spåren av dessa inre konflikter. Jag skulle kunna tala om Stora Sjöområdet, Angola, Sudan, Somalia, Uganda osv. Ni känner väl till alla dessa länder i Afrika. Jag skulle kunna gå vidare till andra världsdelar där vi på samma sätt ser att i de väpnade konflikternas spår sker övertramp av mänskliga rättigheter som är svårt att jämföra med något annat. Därför kan vi inte slå oss till ro förrän vi blivit bättre rustade att på ett tidigt stadium göra allt som står i vår makt för att förhindra att konflikter övergår i våld. Vi måste med sorg erkänna att världssamfundet alltför ofta misslyckas med detta, men vi får inte ge upp våra ansträngningar. Om världen handlade med större konsekvens och utan att snegla på eventuella egenintressen, skulle vi förhoppningsvis kunna vara något mer framgångsrika än vad vi är i dag. Världssamfundet och även Sverige behöver ge uttryck för en konsekventare hållning i sin kamp för de mänskliga rättigheterna. Ibland framkommer inget som tyder på någon allvarligare kritik, inte ens i umgänget med stater som på ett mycket allvarligt sätt kränker de mänskliga rättigheterna. Sveriges budskap måste i dessa sammanhang vara otvetydigt och får under inga omständigheter ge anledning till missförstånd. Det är också viktigt att kritiken inte bara sker i slutna rum utan också inför öppen ridå. Den svenska regeringen kommer i nästa vecka att ta emot Kinas utrikesminister. Vad kommer den svenska regeringen att ha att säga till den kinesiska regeringens representant vid detta tillfälle? Vi förväntar oss ett kraftigt fördömande från den svenska regeringen av de ständiga övergreppen mot mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att det sker så att det hörs. Skall vi kunna umgås, och det tycker vi att vi skall, måste det ske på ett öppet och ärligt sätt. Det finns inte plats för något hyckleri när det gäller ett land där alla mänskliga rättigheter är satta på undantag. Vi hör ständigt rapporter om dissidenter som fängslas, om att inget parti utom det kommunistiska kan verka i landet, om att människor förhindras att fritt uttrycka sina åsikter både i tal och skrift, om att dödsstraff utdöms även för små förseelser. Fortfarande utsätts fler människor för dödsstraff i Kina än i alla övriga länder tillsammans. Jag vill inom parentes säga att USA skulle ha en betydligt starkare ställning i sitt hävdande av mänskliga rättigheter i Kina om man avskaffade sitt dödsstraff. Enligt Amnesty finns det fortfarande mer än 3 000 fångar efter händelsen på Himmelska fridens torg för tio år sedan. För ett drygt år sedan fängslades 1 000 pastorer för längre eller kortare tid. Religionsförföljelsen drabbar förutom kristna också muslimer i vissa provinser. Buddisternas öde i Tibet möts mer och mer av världens tystnad. Det pågår en hård omskolning i munk och nunnekloster. Det enda sättet att fritt få utöva sin religion i detta ockuperade land tycks vara att ta till flykten. Allt detta är fullständigt oacceptabelt, och det måste Kina få höra av alla som menar sig stå för mänskliga rättigheter. Vad kommer regeringens reaktion att bli vid den kinesiske utrikesministerns besök? Jag är ledsen att jag inte kan få svar på den frågan i dag. Men det får vi förhoppningsvis via pressen. I ljuset av att Kina, som saknar demokratisk legitimitet, har fritt tillträde till olika internationella forum och till det officiella umgänget med olika länder, ter det sig mer och mer absurt att Taiwan inte har kunnat inta någon plats i den internationella folkgemenskapen. Om Taiwan önskar söka medlemskap i något av FN:s underorgan eller i t.ex. WHO, borde demokratiska stater vara beredda att verka för detta. Detta gäller även Sverige. En god början vore observatörskap i några underorgan. Enligt praxis har t.ex. PLO och ANC haft observatörsstatus i FN. Varför inte Taiwan? Det fanns vissa förväntningar på en friare utveckling i Kuba efter påvens besök, men dessa har tyvärr kommit på skam. Hundratals politiska fångar sitter fängslade, och dissidenter trakasseras och förföljs på olika sätt. En ny lag har antagits som kommer att innebära långa fängelsestraff, och i vissa fall även dödsstraff, för politiska dissidenter. Fyra ledande och mycket välkända dissidenter har efter 19 månaders häktning ställts inför rätta för att ha försökt omstörta den socialistiska staten, trots att de bara på fredlig politisk väg har försökt propagera för sina politiska åsikter. Trots vädjanden från Vatikanen, EU, Kanada och USA, Amnesty och andra människorättsorganisationer har de inte släppts. Den enda politiska åsikt som tolereras på Kuba tycks fortfarande vara den kommunistiska. Den svenska regeringen har tyvärr talat mycket tyst om övergreppen mot de mänskliga rättigheterna på Kuba under årens lopp. Ett ökat tryck behövs uppenbarligen. Skall det bli en ändring på den punkten? Colombia har nämnts här tidigare. Jag kan inte förbigå alla dessa människor som under de senaste tio åren har fallit offer för politiska mord. Det talas om 30 000. Det talas om över 3 000 som har försvunnit och vars öde man inte vet. Även om man försöker att komma till vissa lösningar, är situationen fortfarande oacceptabel. Det är viktigt att Sverige i alla internationella forum fortsätter att verka för att de paramilitära grupperna upplöses och att straffriheten för dessa brott mot mänskliga rättigheter upphör. Vi noterar att utskottet åtminstone tycker att regeringen skall överväga att ta upp frågan om en särskild landrapportör för Colombia, och det verkar inte vara ur vägen. Kristdemokraterna anser fortfarande, fru talman, att läget för de mänskliga rättigheterna i Iran är mycket oroväckande. Även om kvinnorna tycks vinna ökade politiska framgångar under Khatamis regim, innebär det ingen allmän och konkret förbättring av grundläggande mänskliga rättigheter. Antalet avrättningar har ökat, och Iran är fortsättningsvis en mycket osäker plats för politiskt oppositionella, religiöst oliktänkande och kvinnor som flytt efter att ha anklagats för äktenskapsbrott.

Vi menar att det är ohållbart. Amnesty International framhåller att när det inte i vanlig iransk lag finns regler för vad man skall göra med någon som t.ex. har bytt religion tar man till Sharia-lagen. Enligt den kan konvertiter och kvinnor som påstås eller har begått äktenskapsbrott dömas till döden. Det här sker naturligtvis inte i alla fall. Men risken är stor och man riskerar sitt liv. Det som är verkligt svårt i det här sammanhanget är, och det påpekar också Amnesty International, att även om inte straffet verkställs så saknar dessa personer lagens skydd. Vem som helst kan döda en som har avfallit från islam utan någon som helst rättspåföljd. Om detta inte gör att man behöver skydd vet jag inte vad det är. Sedan må man låta bli att betrakta de här människorna som en grupp. Men i varje enskilt fall borde man ta hänsyn till en sådan här omständighet. Enligt Iranian Christian International har drygt 40 personer som avvisats - de flesta från Nederländerna, men några av just dessa personer från Sverige - trots omfattande efterforskningar och kontakter inne i Iran, inte kunnat lokaliseras. Därför anser vi att Sverige tar på sig ett stort ansvar genom att avvisa personer som har den här indikationen på att de riskerar sina liv. Vi menar att man enligt svensk lag egentligen inte får genomföra en avvisning i sådana fall. En person får inte återsändas till ett land där han riskerar sitt liv. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgar att varje människa har rätt till livet.

Fru talman! Jag vill säga något om den motivreservation som vi har gjort eftersom Birgitta Ahlqvist tog upp den. Jag tycker att det är helt tydligt och klart att vi inte är ute efter att kvinnor skall känna skam eller skuld. Det vi ville var att man inte bara sade att Sverige skulle verka för fri abort och värna den rätten utan att man också tog fram andra sidor i sammanhanget. Situationen är inte helt okomplicerad. Vi har ju länder där det går ett mycket stort antal aborter på varje fött barn. Detta kan jag inte tro att det är något parti som vill förorda. Då kanske det inte i första hand är den fria aborten som från Sveriges sida skall värnas i sådana länder. Det kanske är rätten till liv som behöver lyftas fram i det sammanhanget - och inte minst kvinnors rätt till hälsa. Det kan ju inte vara särskilt hälsosamt för kvinnorna med en sådan situation. Det vi lyfter fram är allsidigheten. Detta skall inte vara en metod för familjeplanering. Man skall göra allt man kan för att minska behovet av aborter genom förebyggande verksamhet. Man skall försöka förhindra oönskade graviditeter, och man skall, när kvinnor kommer för en abort, försöka hjälpa dem att undvika fler aborter. Att detta ses som något som man på något sätt behöver angripa har jag väldigt svårt att förstå. Egentligen är det väl den strävan vi har här i Sverige också att det skall gå till på det sättet.

Fru talman! Jag kan inte hålla med om det. Vi förde fram de här åsikterna och hade hoppats att hela utskottet skulle kunna ställa sig bakom att också den andra sidan fick lov att komma fram. Det ser ju väldigt olika ut på olika håll i världen. Därför menade vi att den här synen borde få komma fram. Sedan är det också så att man i vissa länder ser det som att detta står i strid med MR-konventionen om rätten till liv. Därför vill vi också framhålla rätten till liv och att aborten så till vida alltid är ett dilemma. Vi tror att man kan få större förståelse hos många kvinnor om man visar denna balanserade syn.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
Fru talman! Jag tänkte knyta an till det som Birgitta Ahlqvist sade om samernas rättigheter och möjligheter. Det gäller framför allt det här med Nordiska rådet. När jag först kom in i riksdagen 1988 satt jag också med i Nordiska rådet. Då fanns det i Nordiska rådet medlemsförslag som just yrkade på att samerna skulle få möjlighet att sitta med i Nordiska rådet. Då hänvisade man till Helsingforsavtalet och sade att det inte var möjligt. Sedan dess har faktiskt Helsingforsavtalet ändrats, men dock inte på det område som berör samernas möjligheter att ingå i Nordiska rådet. Det är lite underligt då att liksom få en känsla av att egentligen vill vi, eller låtsas vilja, att de skall få vara med. Men man gör inget politiskt - vare sig från nuvarande regering eller från föregående regering. Det ändrades ju inte till samernas fördel när den förra regeringen satt heller. Jag uppfattar det här som att det faktiskt finns en ganska stark ovilja mot att låta samerna finnas med i Nordiska rådssammanhang. Det tycker jag är mycket förvånande, för när man tittar på hur samerna bor och lever så är ju det om något en angelägenhet för alla de nordiska länderna. Dessutom är det en internationell sak när det gäller minoritetsgrupper. På samma sätt tycker jag att det är när det gäller ILO-konventionen. Det är ju ganska länge sedan den kom till. Det har tillsatts en utredning, men den har väl också funnits i över tio år, tror jag. Det har inte heller där hänt någonting. Sverige brukar vara ganska angeläget annars när det gäller FN-konventioner. Man vill ratificera och visa att man vill. Är det så illa att det i det politiska livet i Sverige inte finns ett reellt intresse av att förbättra samernas demokratiska möjligheter att vara med i de politiska processerna?

Fru talman! Man får väl uppfatta det som positivt att det pågår ett arbete och att det kommer några förslag. Men jag tycker ändå att det är en alltför seg process när det gäller mänskliga rättigheter i vårt eget land. Jag tycker att det har tagit alldeles för lång tid. Min fundering när man strök detta från dagordningen i Oslo var att man var rädd att man helt enkelt skulle förlora, att det skulle komma ett väldigt negativt beslut utifrån den diskussion som skulle vara och att det var därför man drog tillbaka ärendet, inte för att man kände att man hade parlamentarikerna och regeringarna med sig i sina krav. Det är väl klart att det här är en seg process, men jag tycker att det är oerhört viktigt att vi visar vilja och är pådrivande om vi menar något med detta och om vi också skall kunna ställa krav på andra länder när det gäller deras minoritetsgrupper.

Fru talman! Först kort om den nationella handlingsplanen, där vi också står bakom det särskilda yttrandet. Jag tror att det ligger mycket i det som Marianne Andersson sade. Bara det att frågan har tagits upp kan ha påverkat det som nu har hänt, och det får vi se positivt på. När det gäller vår motion om samernas ställning vet jag inte om Birgitta Ahlqvist har haft tillfälle att delta vid Sametinget eller SSR:s stämmor när dessa frågor diskuterats. Ulf Björklund, som är en av motionärerna, har av sameradion utsetts till den främste förespråkaren för samefrågor i Sveriges riksdag. Han bör därmed veta något om hur samernas uppfattning är. Han har deltagit vid ting och SSR-stämmor. Han och jag har en lite annan uppfattning än Birgitta Ahlqvist har gett uttryck för. Det har funnits ett stöd som har varit väldigt starkt för att den här frågan skulle drivas. Det är möjligt att det finns lite olika uppfattning bland samerna i den här frågan. Det kan jag tänka mig. Men på tingen och stämmorna har det varit tydligt. Tack vare de diskussioner som har varit bl.a. i riksdagen tror jag att frågan har lyfts. Jag kan dela Birgitta Ahlqvists förhoppning om att vi skall kunna hitta en bra lösning. Men i dag är lösningen inte bra, och vi måste driva frågan vidare.

Fru talman! Jag tror att Birgitta Ahlqvist kan ha fått en annan bild av dem som hon har varit i kontakt med. Det tror jag. Det viktiga om man vill ha en rättvisande bild av var samerna står i den här frågan är att försöka följa den debatt som är på Sametingen och Där kommer på ett väldigt öppet och tydligt sätt deras uppfattning fram. Det är den som vi skall ha med om vi gör en avvägning av vad riksdagen skall kunna göra för att kunna stödja det som vi tycker är rimliga krav från samernas sida. Jag vill upprepa att jag hoppas att vi bl.a. genom den här debatten och reservationen kan lyfta frågan framåt till en positiv lösning. Det får inte ta ytterligare ett antal år. Den här frågan har diskuteras många år, och vi har inte kommit till någon bra lösning än. Vi får inte fastna i utredningar och långbänk.

Jag vill bara informera kammaren om att den anmälda talartiden som finns kvar för dagens debatt uppgår till 28 minuter. Det innebär att om återstående talare håller sina talartider blir det möjligt att avsluta debatten före klockan 18.00. Gör vi inte det kommer debatten att fortsätta efter kl. 19.00 i kväll med de talare som återstår.

Fru talman! Jag instämmer i tidigare talares beklagande att inte regeringen, något av statsråden, är eller har varit med här i dag när mänskliga rättigheter har behandlas. Jag instämmer också i Jan-Erik Ågrens uttalande om att vi kristdemokrater har människovärdet och de mänskliga rättigheterna överst på vår prioriteringslista. Det utgör en av grundbultarna i den idé som vi bygger vår politik utifrån. Fru talman! Att Kosovo skulle utsättas för liknande övergrepp som Bosnien kom inte oväntat. I Daytonavtalet glömdes Kosovo bort trots att den serbiska centralregeringens förtryck av den albansktalande majoriteten, dvs. 90 % av Kosovos befolkning, redan inletts i slutet på 80-talet. Slobodan Milosevic spelar huvudrollen i kriget i Kosovo på samma sätt som han spelat bakom kulisserna i kriget i Bosnien. Ändå är det han som är stormakternas viktigaste samtalspartner trots alla hans brutna försäkringar och löften. Historien har visat att det enda han tycks reagera inför tyvärr är våld och inte tomma hot. Att fred mäklas mellan krigsförbrytare och offer är ett hån mot de dyrköpta erfarenheter som andra världskriget och krigets överlevande offer gav. Det är också ett hån mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Liksom krigsförbrytarna i andra världskriget ställdes inför rätta vid domstolen i Nürnberg måste Slobodan Milosevic ställas inför rätta vid krigsförbrytardomstolen i Haag. Men under tiden som världen och framför allt kosovoalbanerna väntar på att fredsförhandlingarna skall ge resultat, nu närmast på måndag, samlar president Milosevic alltfler soldater i Kosovo, trots en överenskommelse i Rambouillet om motsatsen. Samtidigt planeras VM i bordtennis i Serbien, vilket jag liksom några tidigare talare anser måste inställas för att visa världen att vi inte sanktionerar den etniska rensning som Milosevic igångsatt och utför. Fru talman! Mycket sällan kan det tyckas att man generellt sett tar hänsyn till vill vilka konsekvenser ett krigs maktspel får för civilbefolkningen. Vilken etikett man än sätter på ett krig handlar det ändå ytterst om makt. Makten över land och folk och dess egendom. I Bosnien handlade det om hur människor fick fly för sina liv. Många flydde till utlandet, bl.a. till Sverige. Många utsattes för övergrepp av olika slag: systematiska våldtäkter, tortyr, fångläger, massdödande, granatbeskjutning, den brända jordens taktik, osv. I Kosovo handlar det om samma sak men med den stora skillnaden att kosovoalbanerna inte har så många platser att fly till. Här i Sverige har vi skickat tillbaka kosovoalbanska flyktingar till Kosovo fastän kriget pågick. Jag har faktiskt mött en del av dem som skickades tillbaka. Det var inget upplyftande möte, fru talman. Jag kan inte se någon medmänsklighet i att skicka tillbaka flyktingar trots att man visste att det är ett krig dit de skickas och att dessa människor skulle komma att utsättas för ett stort lidande. Det anser inte jag handlar om mänskliga rättigheter och medmänsklighet utan i stället om en brist på medmänsklighet, ett skamfilande av de mänskliga rättigheterna och en fruktansvärd skamfläck för vårt lands anseende för vad vi säger oss vilka kämpa för i olika internationella sammanhang. Fru talman! Så en annan frågan som gäller motion U632. Jag anser att utskottet har feltolkat hemställanspunkt 3 i den motionen. Innebörden av texten i motionen är att de länder som är överens om principen om mänskliga rättigheter gemensamt skall driva förändringar i de länder som har stora problem med mänskliga rättigheter. Det handlar således om olika demokratiska länders gemensamma arbete för att tillsammans driva konkreta förändringar i riktning mot mänskliga rättigheter i sådana länder där mänskliga rättigheter inte råder. Det är bra, som utskottet säger, att Sverige på politikernivå samarbetar i olika politiska organisationer som t.ex. FN, EU, OSSE och Europarådet för att förbättra situationen i länder som har MR-problem. Men det anser inte jag svarar på den kristdemokratiska motionens, U632, intention om hur man kan driva förändringar i länder med stora problem på MR området. Många länder med sådana problem låter sig inte påverkas av och finns inte heller med i Europarådet, EU, OSSE eller FN. De organen ligger ofta alldeles för långt bort från deras verklighet och situation. Dessutom anser jag att de organisationerna i många fall är alldeles för uddlösa. Det visar t.ex. situationen på Balkan eller i Mellersta Östern. Trots att en del av de nämnda organen finns mycket nära källan till brotten mot mänskliga rättigheter har ändå svåra brott mot dessa rättigheter begåtts inför ögonen på de organisationerna. Nej, fru talman, det krävs något annat än bara vackra ord och sammanträden. Det krävs tydliga handlingsplaner och konkret aktivitet för att hjälpa speciellt människor som är utsatta för de brott mot mänskliga rättigheter som sker särskilt i krig. En stor broms i utvecklingen mot mänskliga rättigheter är ju, som jag ser det, kvarlevan från andra världskriget, nämligen vetorätten i FN:s säkerhetsråd. Jag anser att vetorätten måste ses över. Dessutom anser jag att EU måste ta ett större konkret ansvar för situationen i Fru talman! Några ord om assyrierna/syrianerna. Utskottet har generellt behandlat motionen om assyrierna väl, anser jag. Men jag vill ändå göra några kommentarer. Assyrierna är ett folk som ofta kommer i kläm mellan olika stridande fraktioner av kurder, den turkiska armén och den irakiska regimen i Syrien och på andra håll. Det är ett otroligt illa behandlat folk, som fått utstå den mest grymma förföljelse och som i dag är hårt klämt av och mellan olika regimer. Som jag uppfattar assyrierna är de ett folk som vill leva i fred och vänskap med den befolkning som finns i de länder som de kallar för sina hemländer. Och det är kanske det som är felet, att de är fredliga och att därför så få har lyssnat till dem. Det kanske är därför som deras byar gång på gång har ockuperats och tagits ifrån dem, som de har fått sina ägodelar stulna och tvingats till flykt. De har utsatts för bombattentat, utan dom och rannsakan satts i fängelse. De har blivit våldförda, terroriserade, fått sina döttrar bortrövade, inte fått tala sitt eget språk, allra minst undervisa sina barn i det, fått kloster och kyrkor förstörda, m.m. Assyrierna är således ett kristet folk mitt i den muslimska världen. Det är ett gammalt folk. Man kan t.o.m. läsa om dem i Gamla testamentet. De hade en gång sitt hemland mellan floderna Eufrat och Tigris. I dag är de spridda i många länder. I Turkiet är de nästan utrotade. Den utrotningen har med stor intensitet skett under de senaste 50-70 åren. Assyrierna är hårt trängda. Många assyrier finns i dag i vårt land och är svenska medborgare. Därför hör det också till vår skyldighet att förena oss i kampen för det folkets rätt till mänskliga rättigheter i de hemländer där många av dem finns. Det assyriska folket måste för det första erkännas som ett folk. De är inte erkända som det i dag. För det andra måste de tillåtas att undervisa på sitt folks språk i de länder där de vistas. För det tredje måste deras kulturarv, framför allt i Turkiet, bevaras. Det är ett kulturarv som inte bara angår det assyriska folket utan faktiskt också hela västvärlden och även andra. Det är en del av en mycket gammal historia och kultur. Fru talman! Det är hög tid att det assyriska folkets situation lyfts upp på FN:s och EU:s dagordning. Fru talman! För ett par dagar sedan var det den internationella kvinnodagen. Då talades det mycket om jämställdhet och människors lika värde. Men den allra största bristen på jämställdhet och mänskliga rättigheter är väl ändå att inte få födas därför att man är ett flickfoster. Olika utredningar säger att det fattas 100 miljoner flickor/kvinnor i världen därför att de inte fått födas på grund av att de var ämnade att födas som flickebarn. Utskottet har besvarat min motion som behandlar den här frågan och då pekat på hur Sverige på olika sätt arbetar för att öka jämställdheten i världen. Utskottet talar om hur Sverige på olika sätt försöker att höja kvinnans status på olika håll. Man talar om utbildningsprogram och arbete med attitydförändringar. Det är bra, men jag tycker att det är alldeles för lite. Vilka signaler sänder vi t.ex. till de svenska småflickorna när de får höra att deras systrar i anda länder inte får födas, svälts ihjäl eller annat otäckt därför att de just är flickor. Världens gränser har krympt. Det som händer i Indien, i något annat land eller i någon annan världsdel ligger för många av oss lika nära som om det skulle gälla Sverige. Att när man är en liten flicka få höra att man inte duger till att ens få födas därför att man är just flicka, vilka spår sätter det, individuellt och generellt? Jag vill påstå att indirekt angår också den prenatala könsdiskrimineringen den svenska flickan. Det gäller hennes självkänsla och människovärde lika väl som för flickan i Asien eller någon annanstans i världen. För människovärdets och de mänskliga rättigheternas skull anser jag att den prenatala könsdiskrimineringen måste upp på FN:s dagordning. I dessa tider av uppenbara brott mot mänskliga rättigheter på många håll i världen är det viktigt, fru talman, att vårt land, som ändå är internationellt erkänt för vår kamp för mänskliga rättigheter, blir mer synligt och att vi gör vår röst starkare i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Det behövs, och det finns mycket att göra. För övrigt instämmer jag i de yrkanden på reservationer som Jan-Erik Ågren och Ingrid Näslund har framfört.

Fru talman! Ibland önskar man att man kunde låta bli att lägga sig i vissa frågor. Men när saker och ting händer kan man ändå inte förneka sin bakgrund, så man måste ta tag i frågan. När PKK-ledaren Abdullah Öcalan greps för några veckor sedan hörde jag den turkiske premiärministern Bulent Ecevit på satellit-TV säga att den enda anledningen till att PKK drar till sig ungdomar är att sydöstra Turkiet är ekonomiskt eftersatt. Arbetslösheten har alltså skapat PKK. Om man som Ecevit förnekar att det finns kurder och att vi alltså inte kan förtryckas i Turkiet på grund av vår etnicitet blir det kanske den mest rimliga förklaringen. Det absurda i den förklaringen är att den turkiska staten i stället för investeringsprogram skickar militären till regionen för att utpressa, arrestera eller döda människor för lösa anklagelser om samröre med PKK. I stället för ett kunskapslyft används skolorna till indoktrinering av lågstadiebarn. De barn som bara pratar kurdiska misshandlas tills de lär sig turkiska. Fru talman! I sitt elektroniska veckobrev den 22 februari skriver Carl Bildt: "Bilden av ett Turkiet som förtrycker alla kurder är en felaktig bild. I mångt och mycket är de väl integrerade i det turkiska samhället. Många framstående män och kvinnor i Turkiet av i dag är kurder." Detta är inte sant. Det är bara de kurder som förnekar sin kurdiska identitet som kan lyckas i Turkiet och de är en försvinnande liten del av de kurder som finns i Turkiet. Det är sorgligt att en person som Carl Bildt tar den turkiska regimens ord för gott. Men hela hans veckobrev visar tydligt hur okunnig han är om kurdernas situation. Om jag tolkar Bildt rätt är det enbart terrorister som förföljs i Turkiet. Därmed anklagar han mig, min familj och alla våra vänner för att vara terrorister. Vårt krav att få tala, läsa och skriva på kurdiska var enligt turkisk lag ett brott. Vi ville helt enkelt inte förneka vår kurdiska identitet. Detta brott har tvingat oss att leva i exil. Carl Bildts veckobrev är en skymf som kan uppfattas av oss som lyckats fly från vårt land och mot de tusentals människor som har offrat sitt liv för sin kultur och sitt språk och därför inte kan uppfatta den. PKK är det enda parti som i dag för ett gerillakrig i den turkiska delen av Kurdistan. Men den turkiska staten visar tydligt att det inte enbart är terrorhandlingar som bekämpas. Partier som i sina program endast nämner kurdproblemet anklagas för separatism. Den 26 februari förbjöds Demokratiska Masspartiet, DKP, i Turkiet. I partiprogrammet finns krav på att Turkiet skall acceptera kurderna samt att kurderna skall tillerkännas sina mänskliga, demokratiska och kulturella rättigheter. Partiet vill att kurderna skall kunna leva i landet utan att behöva förneka sin kurdiska identitet. De är emot politiskt våld och vill lösa den kurdiska frågan på politisk väg. Genom att förbjuda DKP och dess ordförande Serafettin Elci att verka politiskt visar Turkiet att landet inte på några villkor accepterar den 15 miljoner stora kurdiska befolkningen i landet som en nationell minoritet. Carl Bildt ser i sitt elektroniska veckobrev ett samband mellan PKK:s väpnade kamp och Turkiets problem med de mänskliga rättigheterna. Jag förmodar att han har svårare att förklara hur fredliga partier som vill verka inom Turkiets s.k. demokrati kan förbjudas. Jag hoppas verkligen att han tar upp frågan med sina vänner i Turkiet. Men, fru talman, det är inte bara kurder som förtrycks och utsätts för en hårdhänt assimileringspolitik. Även assyrier och armenier drabbas av den turkiska statens förtryck. Trots folkmordet mot assyrier och armenier, och trots att de flesta assyrier och armenier har tvingats fly utomlands, utsätter man dem som är kvar för diskriminering och hot. Fru talman! Turkiet har aldrig fungerat demokratiskt, trots ett folkvalt parlament. Varje regering får sina direktiv från det nationella säkerhetsrådet, dvs. generalernas råd. På kort tid har regeringsmakten vid tre tillfällen övertagits av militären och sedan överlämnats till civilt styre när militären känt att den kunnat kontrollera den politiska makten. Som den mäktigaste gruppen i landet har militären alltid satt sig över de mänskliga rättigheterna. För Turkiets medborgare finns ingen yttrandefrihet. Den turkiska staten är ökänd när det gäller tortyr och misshandel i fängelserna. Det som sker i turkiska fängelser i dag kan jämföras med det gamla Sydafrikas sätt att behandla sina oliktänkande. Turkiet har en tradition som innebär att man helt enkelt anser det vara ett brott att föreslå förändringar i statens uppbyggnad. Man inser inte att yttrandefrihet är en förutsättning för demokrati. Vad blir kvar för medborgarna att besluta om ifall man inte får diskutera vilka rättigheter som skall finnas eller hur staten skall vara uppbyggd? Regering efter regering har antingen förnekat kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller också förklarat att de är en oundviklig följd av insatserna för att försvara den nationella säkerheten. Eftersom Turkiet önskar upptas som medlem i EU har den europeiska unionen fått en unik möjlighet att bidra till att mänskliga rättigheter respekteras och att den kurdiska frågan får en lösning. I sina relationer med Turkiet har EU-länderna hittills intagit en mycket försiktig hållning, av rädsla för att Turkiet skall vända sig från västländerna mot den muslimskt fundamentalistiska världen. Detta hot saknar emellertid verklighetsförankring, eftersom den egentliga makten i Turkiet finns hos militären som förvaltar arvet av den sekulariserade stat som Kemal Atatürk bildade. I det arvet ingår dock också ett totalt förnekande av att det i Turkiet skulle finnas några andra folk än det turkiska. Därför är det nödvändigt att Sverige via EU verkligen utnyttjar sin möjlighet till påtryckningar och i varje förhandling med Turkiet om ett närmande till Europa bestämt kräver att kurdernas kulturella och demokratiska rättigheter erkänns, och därmed också armeniers och assyriers. Det innebär att de ges möjlighet att leva som fullvärdiga medborgare i Turkiet utan att förnekas sin kurdiska, assyriska eller armeniska identitet.

Fru talman! Först vill jag notera att det här betänkandet är bra i många avseenden. Inte minst uppskattade jag den fina bilagan på slutet, där vi kan se vilka länder som har ställt sig bakom vilka av FN:s olika deklarationer. Fru talman! Jag har med två av mina utrikesmotioner i detta betänkande. Den ena, U615, handlar om vårt förhållande till Kina och Taiwan. Mycket har redan sagts i dag om detta. Jag skall nöja mig att säga att det är förfärande att ett land som Folkrepubliken Kina kan använda FN:s säkerhetsråd för att skapa internationella kriser och utnyttja sin ställning som permanent medlem av säkerhetsrådet som ett instrument för att direkt straffa Makedonien och indirekt Taiwan därför att dessa båda länder har öppnat diplomatiska förbindelser med varandra. Man visar därmed såväl att man inte är fullt mogen att inneha denna post som att man inte stöder FN:s viktigaste uppgift: att bevara och skapa fred. Man brukar sin makt på samma omänskliga sätt internationellt som man gör på hemmaplan. Dessvärre uppvisar denna stat en "stabilitet", för att citera en viss regeringschef, av det slag som egentligen ingen av denna kammares demokrater kan stödja. Just därför att demokratin nu genomsyrar Taiwan och att det landet i sanning både är politiskt, socialt och ekonomiskt stabilt borde vi börja med att som ett minimum ställa oss bakom reservation 6 till det här betänkandet, vilket jag yrkar på. Fru talman! Den andra fråga som jag tagit upp i motionens form, motion U607, gäller vårt agerande mot Iran, både unilateralt och i samverkan med EU Det ställdes stora förhoppningar till den 1997 nyvalde presidenten från västerlandets sida. Själv var jag mycket skeptisk. Han gjorde visserligen en del positiva uttalanden - men kom ihåg att den mannen är propagandaspecialist! Under Khomeyni var han vad som kallades minister för politisk och andlig ledning. Han behärskade och styrde alltifrån bokförlagen och tidningarna till utbildningsanstalterna och etermedierna. Han var med andra ord ayatolla Khomeynis egen Goebbels. Han lyckas fortfarande lura en del att tro att han är liberal. Om så är fallet har jag i hela mitt liv missuppfattat vad liberalism är. Jag måste då i jämförelse med den iranske presidenten framstå som en anarkistisk, radikal revolutionär, och det har ännu ingen haft en tanke på att beskylla mig för i det här landet. Under denne s.k. liberale president har bl.a. åtta människor - eller möjligtvis nio; jag fick en ny rapport i går - stenats. Hundratals har avrättats på annat sätt. Fem författare som försökte bilda ett fristående författarförbund har tillsammans med ett antal andra skriftställare mördats ganska nyligen. Ett trettiotal motståndare till regimen har under samma tid mördats i utlandet. Vi har med rätta under de senaste 15-20 åren förfasats över vad som ligger bakom de gråtande mödrarna i Argentina. De sörjande mödrarna i Iran kan inte ens gråta eller demonstrera offentligt, och de är hundratals gånger fler. Jag träffade några av dem i Rom i förrgår, men de fick inte träffa sin egen president. Han skyddades av den egna livvakten och av ca Det finns väldigt mycket information att hämta. Ändå är det i Sverige väldigt många som är okunniga om vad som verkligen händer. Enligt Irna, den iranska nyhetsbyrån, och iransk TV i går har presidenten vid sitt besök i Italien ånyo sagt att man inte kan häva dödshotet mot Salman Rushdie. Så fortsätter den klerikala klicken att agera. Den måste fås att återvända till sina moskéer och religionsskolor i stället för att förstöra det politiska och sociala livet i Iran. Det finns som jag sade väldigt mycket information att hämta. För den som läser internationell press håller jag nu upp ett exemplar av gårdagens nummer av Frankfurter Rundschau, där en medlem i Internationella föreningen för människorätt har gjort en oerhört genomgående analys av läget i Iran. Det räcker att bara läsa rubriken: Hur den islamiska republiken Iran framställer sitt barbari som en ny civilisation. Han konstaterar bl.a. att de dunkla sidorna i systemet, den islamiska rätt som genomförts, förhindrar varje äkta reform. Jag behöver inte citera resten, men det finns som sagt mycket information. Vad jag saknar är en genomgående analytisk debatt i Sverige som bättre skulle kunna leda oss till att också agera på ett helt annat sätt. Dessa klerker borde hjälpa till med frågor inför evigheten, inte med kulor och krut skicka sina egna medborgare till evigheten. Med tanke på fru talmannens knackande och på att timman går slutar jag med detta. Jag tycker dock att vi skall hålla den här frågan levande och se till att det verkligen händer någonting på det här området. Det kräver Irans folk nu. De har rätt att få den frihet som borde vara deras.

Fru talman! I går kom jag hem från en tvådagarsresa till Istanbul. Förutom jag var det tre medlemmar från Grekland, Italien och Portugal ur den förenade vänsterns grupp i Europarådet som gjorde ett kort besök för att lite grann få en lägesbild av hur förhållandena är. Vi träffade tre politiska partier. Vi träffade en Turkey. Vi träffade också det turkiska advokatsamfundet. Anledningen var förstås fängslandet av Abdullah Öcalan. Jag kan bara understryka det Murad Artin tidigare har sagt och det Nalin Pekgul nyligen sade, att förhållandena i Turkiet är allt annat än demokratiska. Jag skall inte upprepa det som de sade, utan bara komplettera med att Turkiet är ett av de länder som fortfarande har kvar dödsstraffet. Det betyder också att man bryter mot Europarådets stadgar förutom alla andra internationella konventioner. Samstämmigheten hos dem vi pratade med var väldigt stor. Det går inte att få en rättvis rättegång mot Abdullah Öcalan i Turkiet. Det beror på rättssystemet som sådant. Man har en särskild säkerhetsdomstol med militärer som domare. Det beror också på de stämningar som bl.a. uppammas i turkiska medier, där Abdullah Öcalan framställs som barnamördare, kvinnomördare eller han som har mördat 30 000 människor. Det är en bild som påverkar många i den turkiska befolkningen. Det beror även på de uppgifter vi har fått om hur Öcalan behandlas i fängelset. En del bilder har vi ju sett i svenska medier. Det är bl.a. en ständig närvaro av maskerade militärer. Vi hade möjlighet att tala med en av Öcalans advokater som har träffat Öcalan på den fängelseö där han sitter. Det är alldeles uppenbart av de berättelserna att han drogas troligen med ett s.k. sanningsserum, vilket är vanligt i Turkiet. Vid de besök som hans advokater hade med honom var han väldigt passiv. Han satt ned hela tiden, han hade ingen mimik och han hade inga ögonrörelser och väldigt stel blick. Droger och ögonbindlar på anklagade är ett brott mot internationella konventioner som Turkiet har skrivit under. En annan utveckling som också blev väldigt tydlig under den här resan var det politiska spelet, hur man använder fängslandet av Öcalan som en del i den turkiska valrörelsen. Den 17 april kommer Turkiet att gå till val. Man använder också det här som täckmantel för arresteringar. De har ökat mycket när det gäller vänstersympatisörer, vänsterpartier och kurdiska kulturarbetare. Hadep är ett parti som står kurderna nära. De berättade när vi träffade dem att över 4 000 anhängare och partiarbetare har blivit arresterade bara de senaste veckorna. Man gör razzior i partilokaler, man beslagtar deras handlingar. Och det gör man alltså en månad före ett val. En kurdisk kulturorganisation har blivit utsatt för en razzia under en föreställning där både skådespelare och publik arresterades, allting utan förklaring. Under de två dagar vi var där såg vi mycket tungt beväpnad polis och bilar med vattenkanoner och annat på gatorna. En slutsats av den här resan är att det är oerhört viktigt med ett internationellt tryck på Turkiet. Sverige borde skicka en parlamentarisk delegation till Det är också viktigt att politiska partier skickar valövervakare. Om inte riksdagen skall skicka en egen grupp tycker jag att de politiska partierna på eget initiativ - alla har vi partier som vi kan ha kontakt med - skickar folk till Turkiet under valet och under valkampanjen som med egna ögon faktiskt kan se hur valrörelsen går till, om den kan ske på ett någorlunda demokratiskt sätt.

Herr talman! Annika Nilsson har frågat vad regeringen avser att göra för att förändra utvecklingen när det gäller andelen deltidsarbetande. Omkring en fjärdedel av de sysselsatta arbetar deltid och flertalet - ungefär 80 % - är kvinnor. För en majoritet av dem är deltidsarbete vad de själva önskar. Många vill arbeta deltid när barnen är små. Andra arbetar deltid vid sidan av studier, eget företagande eller konstnärlig verksamhet. Att det finns möjlighet till deltidsarbete är alltså många gånger bra. Det finns i de fallen ingen anledning att ändra andelen deltidsarbetande så länge det arbetet motsvarar vad arbetstagaren själv vill. Det stora problemet är det ofrivilliga deltidsarbetet. Ungefär en tredjedel av de deltidsarbetande vill arbeta mer. Antalet ofrivilligt deltidsarbetande ökade kraftigt i mitten av 90-talet och har sedan sjunkit till ungefär 131 000 människor år 1998, varav 80 % är kvinnor. Två tredjedelar av de deltidsarbetslösa finns inom vård och omsorg, handel, hotell och restaurang. Inte oväntat är detta kvinnodominerade branscher. Det är orimligt och oacceptabelt att deltidsarbetslösheten fortfarande är ett stort problem. Inom vård och omsorg kan vi i dag se en begynnande brist på arbetskraft. Enligt kommunförbund och landstingsförbund var behovet av sjuksköterskor och undersköterskor redan år 1998 större än antalet som utexaminerades. Behovet av de yrkeskategorierna väntas fortsätta att öka på grund av pensionsavgångar och demografiska förändringar. Samtidigt minskar antalet sökande till gymnasieskolans omvårdnadsprogram och till sjuksköterskeutbildning. Om arbetsgivarna inom vård och omsorg skall få den personal som behövs för verksamheten måste de ta vara på den personal de har och bl.a. erbjuda villkor som bättre stämmer överens med personalens önskemål och behov. För att unga människor skall vilja söka sig till dessa områden måste jobben bli attraktivare. Det innebär bl.a. att de som vill arbeta heltid bör ges den möjligheten. Det gäller inte minst om vi vill ha fler män som söker sig till vård och omsorg. Regeringen tillsatte sommaren 1998 en kommission inom Regeringskansliet för att lägga fram förslag om hur rekryteringen av personal till vård och omsorg kan underlättas. Den skall bl.a. analysera de villkor som kan påverka rekryteringen, t.ex. i fråga om arbetstider, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Kommissionen skall vara färdig med sitt arbete den 31 juli i år. Regeringen har också beslutat den 6 april 1998 om en utredning om arbetslöshetsersättning och deltidsarbetet . Utredningen har nyligen avlämnat sitt betänkande Deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättningen , som blir ett underlag i regeringens fortsatta arbete med denna viktiga fråga. Åtgärder för att motverka och minska det ofrivilliga deltidsarbetet måste göras över ett brett fält. Ett område som är särskilt viktigt för deltidsarbetslösa är utbildning och kompetensutveckling. Som deltidsarbetande får de mindre del av den utbildning som arbetsplatsen erbjuder. Inte sällan har de kort utbildning i botten. De har mindre möjligheter än helt arbetslösa att ta del av arbetsmarknadsåtgärder som kan öka deras möjligheter att få annat arbete. Mot den bakgrunden är det bra att många kvinnor utnyttjar möjligheten till vidareutbildning genom kunskapslyftet. Med en bredare och bättre kompetens ökar möjligheterna till heltidsarbete, bl.a. därför att arbetstagaren kan användas till fler uppgifter.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag tror att det är viktigt att säga att debatten skall handla just om den ofrivilliga deltidsarbetslösheten. Naturligtvis är det mycket bra att möjligheten till deltidsarbete finns, om man vill ha den möjligheten. Problemen uppstår ju om man tittar på deltidsarbetslösheten ur ett antal perspektiv. Först är det ett jämställdhetsperspektiv, nämligen att det är fler kvinnor än män som är deltidsarbetslösa. Enligt LO:s undersökning Förändring av arbetstider och anställningsformer på olika delar av arbetsmarknaden, som presenterades i mars 1998, arbetade LO-männen var det enbart 9 %. Bland TCO:s kvinnor var det 30 % som arbetade deltid och bland männen Det är alltså generellt fler kvinnor än män som arbetar deltid. Det är också till viss del ett åldersrelaterat problem. Man kan se att andelen unga kvinnor som arbetar deltid har ökat kraftigt under 90-talet. En siffra som jag har fått se handlar om att i början av 90-talet var det knappt 30 % av yngre kvinnor som arbetade deltid och nu är det över 50 %. Det handlar också om ett försörjningsproblem. Man har genom deltidsarbetet inte riktigt möjlighet att helt försörja sig. Det leder också till en del inlåsningseffekter och marginaleffekter när det gäller deltidsarbetslösheten. Många av mina vänner som arbetar deltid och som gärna vill arbeta mer känner att de har problem att planera sin tid. De känner att de hela tiden skall stå till arbetsgivarens förfogande om arbetsgivaren ringer och säger: Nu behöver vi extra hjälp, nu kan du hoppa in. Att hela tiden känna att man behöver stå till arbetsgivarens förfogande gör att man har svårt att planera sin tid. Det som jag reagerar mest emot handlar om att de flesta arbetsgivare som använder sig av deltidsanställningar gör det för att det är enklare att planera sin personalpolitik. Det betyder att i dag får staten stå för kostnaden för en dålig personalpolitik som arbetsgivaren har. Jag tycker att det till viss del är oacceptabelt att det är på det viset, att man flyttar över kostnaderna från arbetsgivaren till staten. Jag tror att man måste hitta sätt för att sätta press på arbetsgivarna att öka tjänstgöringsgraden, inte enbart sätta press på arbetstagaren. Enligt det system vi har i dag får man bara deltidsmarkera en period. Det förslag som nu har kommit i den nya utredningen, DELTA-utredningen, innebär att man bara skulle få stämpla i ett år. Alla dessa förslag innebär att man sätter press på arbetstagaren. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur hon ser på att öka möjligheterna att sätta press direkt på arbetsgivarna - alltså inte bara genom att sätta press på arbetstagarna. Jag tror att det finns olika lösningar.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

Herr talman! En av de viktigaste orsakerna till inkomstskillnader mellan kvinnor och män är olika arbetstider. Därför är frågan om kontrakts och anställningsformer central, även i ett jämställdhetsperspektiv. Inom LO-grupperna uppgår, som har nämnts här i debatten, löneskillnaden mellan kvinnor och män till omkring 20 %. Tar vi dessutom hänsyn till att många kvinnor arbetar deltid, fördubblas denna skillnad. Det innebär att hälften av skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster i LO-grupperna beror på kvinnors ofta ofrivilliga deltidsarbete. År 1997 var 347 000 personer ofrivilligt deltidsarbetande. Det innebar en stor ökning i förhållande till år 1990, då antalet var ca 190 000. Det är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Bland LO kvinnorna beräknas 20 % arbeta mindre än vad de skulle vilja göra, och bland dem som har deltidsanställning är siffran 40 %. Sett i ett könsperspektiv har kvinnorna en svagare ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden kan beskrivas som tudelad. Kvinnor återfinns på den sida där man har lägre löner och sämre anställningsvillkor. Där är det också vanligt både med frivilligt och med ofrivilligt deltidsarbete liksom med visstidsanställningar. Det är LO-kvinnorna som har de allra sämsta arbetsvillkoren. Den delade arbetsmarknaden innebär en otrygghet för många kvinnor. Behovet av att förstärka och utveckla arbetsrätten är därför stort. En ytterligare uppluckring av arbetsrätten skulle drabba kvinnor hårdast. Jämfört med männen har kvinnorna mindre inflytande på arbetsplatsen, och kvinnorna får mindre möjligheter till fortbildning och befordran. Arbetslöshetsförsäkringen utgår från den heltidsarbetande mannen, och den ettårsbegränsning som finns när det gäller deltidsarbetslösa är direkt könsdiskriminerande. Vänsterpartiet kräver i motioner att den speciella deltidsregeln slopas i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkringen och att utredningen om arbetslöshetsersättning och deltidsarbete får komma med förslag som undanröjer problemen. Vi i Vänsterpartiet betraktar de nuvarande reglerna som diskriminerande.

Herr talman! Först kan konstateras att det råder en rörande enighet mellan regeringen, interpellanten och dem som deltagit i debatten i övrigt om att det ofrivilliga deltidsarbetet är ett otyg. Det är en könsmässig fråga. Det handlar om en mycket märklig form av tudelning av arbetsmarknaden. I en manlig bransch med arbete som kräver arbete dygnet runt existerar nästan aldrig deltidsarbete, men i kvinnligt dominerade branscher är det inte bara så att deltid existerar utan också så att fler och fler fastnar i detta mönster. Som ny arbetsmarknadsminister 1990 var det här en av de första frågor som jag fick försöka hantera. Det är nio år sedan, och problemet är i dag nästan större. Det har nu hänt en del saker som jag inte nämnde i svaret men som jag vill peka på. Det kanske viktigaste är att vi ändrat lagen om anställningsskydd med verkan fr.o.m. den 1 januari i år. Ändringen innebär att en deltidsanställd som vill ha utökad arbetstid skall ha förtur till utökad arbetstid när hennes arbetsgivare vill anställa fler arbetstagare. Det är för tidigt att säga om den här ordningen fungerar effektivt, eftersom ännu inget fall har prövats i Arbetsdomstolen. Jag hoppas att den här nya lagbestämmelsen snart skall bli prövad, så att vi i regeringen kan bedöma om den här förändringen räcker eller inte. Jag delar Annika Nilssons bedömning att det inte bara handlar om att sätta press på arbetstagarna utan också i allra högsta grad gäller att få arbetsgivarna att förändra sin arbetsorganisation och sitt arbetstidsmönster, såsom efterlystes av Catherine Persson. Jag delar uppfattningen att detta går för långsamt. Vi har i Vårdkommissionen ett antal tankar om hur man kan gå vidare. Det handlar bl.a. och framför allt om att få huvudmännen att prioritera arbetsorganisation och decentraliserade beslut om arbetstiderna. Många försök har visat att om man lokalt, på den egna avdelningen, får ansvara för arbetstiderna, kommer man också till stor del bort från deltidsproblemet. Jag kommer också att överväga i vilken mån vi kan bidra till att ytterligare sätta press på arbetsgivarna. I annat fall blir det, precis som Annika Nilsson påpekade, enbart staten som får betala för en dålig arbetsorganisation och ett bristande inflytande på arbetsplatserna. Det är inte rimligt.
Herr talman! Jag blev glad både när jag läste svaret och när jag hörde statsrådet säga att det är orimligt och oacceptabelt att deltidsarbetslösheten fortfarande är ett stort problem. Jag tycker även när jag läser delar av utredningen om deltidsarbetslösheten att man för mycket riktar sig mot hur man skall sätta press på arbetstagaren för att få ned deltidsarbetslösheten. Jag tror inte att det är den enda lösningen, utan jag tror att man måste hitta incitament för arbetsgivarna. Jag tror också att det till viss del är lite av tradition att man arbetar så. Handels gjorde ett försök i slutet av 80-talet i Skellefteå. Man genomförde uppsökande verksamhet tillsammans med de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen. Man hjälpte arbetsgivarna och arbetstagarna med att titta på arbetstiderna och planeringen, diskuterade och gick igenom med de deltidsarbetslösa hur deras situation var. Det ledde till att under de två år som projektet förflöt minskade deltidsarbetslöshetsmarkeringen i a-kassan med en tredjedel. Många sökte sig från dessa yrken och valde att börja studera och därigenom förändra sin arbetssituation. En del upptäckte att deltid var faktiskt det de ville ha, det passade in i deras liv och livsstruktur. Men man fick också arbetsgivarna tillsammans med arbetstagarna att förändra arbetsorganisationen. Jag tror som sagt att det till viss del är lite av tradition här. Det är enkelt, och man har helt enkelt arbetat så. Jag har jobbat inom handeln, suttit i kassan på Konsum hemma i Helsingborg. Ingen av de tjejer som sitter i kassan har heltidstjänst. Det är en tradition att man jobbar 30 timmar i veckan. Man jobbar väldigt olika och får hoppa in när det behövs extrapersonal. Det finns en tradition framför allt inom den privata sektorn men naturligtvis även inom den kommunala. Naturligtvis är det jättebra med förtur till mertid. Det är bra att man prövar lagstiftningen. Men ser statsrådet några möjligheter att på annat sätt stärka arbetsrätten för att på det viset stärka de deltidsanställdas möjligheter? Jag skulle vilja att statsrådet tar med i det fortsatta arbetet differentierade arbetsgivaravgifter, t.ex. en högre arbetsgivaravgift för deltid som sedan kunde gå tillbaka till företaget och de anställda i form av kompetensutveckling och annat. Det är ett förslag som man åtminstone kan ha med sig i det fortsatta arbetet med att förändra deltidsarbetslösheten.

Herr talman! Att förändra och få bort den ofrivilliga deltidsarbetslösheten ger vad man på svenskengelska brukar kalla en win-win-situation. Arbetstagarna får den tid de vill, arbetsgivarna får en effektivare organisation och staten får lägre kostnad i akassan. Kommer man åt detta är det faktiskt en situation som alla tjänar på. Därför är det så frustrerande att det går så långsamt. Jag varken vill eller kan i dag gå in i detalj på det som både Annika Nilsson och Catherine Persson vill, vad exakt som Vårdkommissionen kan göra. Jag ser att man kan förändra delar av arbetsrätten. Jag ser att det finns vissa stimulanser för att komma i gång med konkreta projekt. Jag ser att det finns ekonomiska incitament, vilka som både morot och piska kan tvinga fram en snabbare lösning på problemet. Det hänger ihop med vad parterna själva är beredda är göra. Det är inte bara en fråga som staten äger utan i allra högsta grad arbetsgivarna, inte minst ute i kommuner och landsting. Jag anser att arbetsgivare inte bara högljutt kan diskutera behovet av nyrekrytering till vården om de inte också visar att de anstränger sig för att behålla de anställda som de har. Där är deltidsarbetslösheten en viktig nyckel. Jag tar till mig de förslag och tankar som framförts i debatten och hoppas kunna återkomma till denna fråga längre fram i vår.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag ställer stor förhoppning till att man kommer tillbaka med olika förslag. Som statsrådet säger är det faktiskt en winwin-situation. Alla har att vinna på det. Det är ytterligare en sak som jag vill att statsrådet tar med sig, nämligen att jag tror att man får använda olika metoder inom den offentliga respektive den privata sektorn och på olika sätt sätta press på arbetsgivarna. Bakgrunden är kanske densamma, men jag tror att metoderna för att förändra är olika för den privata respektive den offentliga sektorn. Jag tackar och hoppas att vi kan återkomma till frågan.

Herr talman! Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig vad jag avser att göra för att långsiktigt stärka forskningen kring isocyanater och för att effektiva metoder för att mäta isocyanater skall få ökat internationellt genomslag. Hälsoriskerna med hanteringen av isocyanater är kända sedan lång tid. På senare tid har särskilt uppmärksammats de risker som uppkommer vid sönderdelning av produkter som innehåller polyuretanplast och produkter som innehåller vissa bindemedel, t.ex. Särskilda krav på arbete med framställning av isocyanathaltiga produkter samt annan hantering av produkter som innebär risk för exponering för isocyanater har meddelats genom föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen. Hygieniska gränsvärden har fastställts. En omfattande forskning pågår i Sverige på isocyanatområdet bl.a. när det gäller mätmetoder. Sverige anses som ett föregångsland på detta område. Den forskning som för närvarande utförs bedrivs med stöd från bl.a. Rådet för arbetslivsforskning samt inom ramen för det ramanslag som är anvisat för forskning och utveckling inom arbetslivet. Forskningen bedrivs vid olika universitet och högskolor samt Arbetslivsinstitutet. Behovet av fortsatt långsiktig forskning på området är uppenbart. Jag konstaterar emellertid att det inte saknas vare sig forskningsresurser, forskningsinitiativ eller engagerade forskare. Jag konstaterar också att det för närvarande pågår ett flertal tillsyns och informationsinsatser rörande isocyanater. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan forskningen och tillsyns och föreskriftsarbetet. Vad gäller frågan om den internationella spridningen av forskningsresultat i allmänhet och om mätmetoder i synnerhet har jag informerat mig om att ett flertal internationella seminarier och konferenser kommer att äga rum inom den närmaste tiden där sådana frågor skall diskuteras. Ett exempel är det seminarium som kommer att ske i april 1999 inom ramen för programmet Work Life 2000 och som skall sammanfatta kunskapsläget rörande isocyanater, bl.a. vad gäller mätmetoder. Jag vill avslutningsvis framhålla att det enligt min uppfattning är mycket angeläget att kunskaperna om isocyanater och deras hälsorisker, riskhantering, mätmetoder och förebyggande åtgärder utvecklas och sprids. Såväl leverantörer av berörda produkter som arbetsgivare och de som riskerar att utsättas för isocyanater måste bli medvetna om risker och skyddsåtgärder. Jag kan konstatera att det för närvarande pågår ett omfattande arbete som rör såväl forskning som tillsyn och informationsspridning.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mona Sahlin för svaret på min interpellation avseende isocyanater. Kunskapsluckorna vad gäller isocyanatexponering i olika arbetsmiljöer är fortfarande mycket stora, eftersom tidigare mätmetoder kan ha gett felaktig information. Forskning som genererar kunskap rörande exponering, dos, omvandling och medicinska effekter av isocyanater är av central betydelse för att kunna skapa säkra arbetsmiljöer inom stora delar av svensk och internationell industri och därmed effektiva industriprocesser. Metall larmade om riskerna med isocyanat redan på 70-talet, och då infördes gränsvärden. Men larmen angående det kemiska ämnet isocyanat har duggat ganska tätt. Tusentals industriarbetare riskerar dagligen sin hälsa på grund av isocyanater som bl.a. finns i färg, lim och plast. Symtomen kan vara rinnande näsa, ögonirritationer, astma eller eksem och besvären kan bli kroniska. Isocyanater kan numera återfinnas inom industrins alla sektorer. Nya områden inom vilka exponering förekommer är vid lödning och bearbetning av kretskort inom elektronikindustrin och vid svetsning, slipning och skärning i lackerad plåt inom bilindustrin. Forskarna säger att det inte är enkelt att få ett helhetsintryck av isocyanatexponeringen eftersom halterna varierar mycket under dagen, vid olika arbetsmoment och vid t.ex. haverier, som faktiskt ofta förekommer. När människor blir sjuka har sjukvården svårt att finna samband mellan arbete och sjukdom. I interpellationssvaret konstaterar statsrådet Sahlin att det inte saknas vare sig forskningsresurser, forskningsinitiativ eller engagerade forskare. Jag vill hålla med Mona Sahlin om att vi har många engagerade arbetsmiljöforskare, och de har många idéer och forskningsinitiativ. Men det som klart saknas är forskningsresurser. Utan ekonomiska resurser för en planerad och kontinuerlig forskning där hela forskargruppen kan känna sig trygg är arbetet ogjort. Idéer, kompetens, forskarerfarenheter och kunskapsnätverk raseras om de ekonomiska resurserna är för små. Anser verkligen statsrådet Sahlin att de ekonomiska resurserna till forskning om isocyanat och annan arbetsmiljöforskning är tillräckliga? En arbetarregering borde väl åtminstone inse vilka kostnader som hänger samman med den ohälsa som finns på arbetsplatserna.
Herr talman! Jag vill först till Sven-Erik Sjöstrand säga att vi är mycket överens om faran med isocyanaterna och hur viktigt det är med föreskrifter, forskning och tillämpning av forskningen. Den regeringen jag tillhör tar verkligen detta på allvar. Jag har försökt att skaffa mig en bild av om det är ett problem med resurserna, forskningen eller initiativen. Jag vill ändå påstå att det svar som finns i interpellationen är riktigt. Jag vill ta ett exempel. Det finns en ny mätmetod för mätning av just det problem som Sven-Erik Sjöstrand talade om, dvs. sönderdelningsprodukterna som finns i luften. Denna metod kallar man DBA. Den är mycket säkrare än de metoder som har funnits tidigare. Den kommer troligen att ligga till grund för ny internationell standard på det här området. Den metoden utarbetades i Sverige av en forskare i Lund. Detta projekt stöds t.ex. av AMF, Arbetsmarknadsförsäkringarna, och Rådet för arbetslivsforskning. Det finns forskningsresurser som används mycket systematiskt för att komma åt de största problemen på arbetsmiljöområdet, och bl.a. detta. Skulle jag få signaler om att det saknas resurser skulle jag ta det på allvar. Men jag tror inte att det gäller den här frågeställningen. Nu är det viktigt att få fram den nya standarden och att kunna tillämpa den ordentligt inom arbetslivet inte bara i Sverige utan i alla länder där arbetare dagligen utsätts för denna farliga produkt.

Herr talman! Det är som Mona Sahlin säger att forskning kring isocyanater bedrivs på en del av våra universitet. Det gäller bl.a. Umeå universitet, KTH i Stockholm, FOA och i Lund. Arbetarskyddsstyrelsen har också bedrivit projekt inriktat på att mäta isocyanater med de nya mätmetoderna. Vi får här inte glömma att också fackföreningsrörelsen både informerat och deltagit i viss forskning. Själv har jag haft mest kontakt med forskargruppen i Lund, eftersom jag kommer från Skåne. När man talar med docent Gunnar Skarpings forskargrupp förstår man den oro som de känner. Gruppen har bl.a. genom kontakter med fackföreningsrörelsen och industrier kommit i kontakt med många svårhanterliga arbetsmiljöproblem. Gruppen har utvecklat nya och bättre mätmetoder, precis som statsrådet säger, där det går att spåra och fastställa betydligt fler isocyanater. Genom videooch datorteknik har de också utvecklat pedagogiska medel för att visa och informera alla dem som kommer i kontakt med isocyanater. Det är viktigt att förstå när de höga värdena kommer och att försöka skydda sig mot dessa. Man kan nog säga att forskargruppen i Lund är den ledande i Sverige. Docent Skarping har själv arbetat med isocyanatforskning i 21 år. Men hör och häpna: gruppen vet inte om den har resurser om några månader. Under viss tid har den erhållit projektbidrag från Rådet för arbetsmiljöforskning, RALF, samt AMF, precis som Mona Sahlin säger. Som ledande forskare får de tigga och be om medel. Så är det med en stor del av forskarsamhället i dag. Personligen tycker jag att det är orättvist. Samhällets stöd är alldeles otillräckligt. Forskargrupperna kan inte ha doktorander, och den långsiktiga kompetensen går förlorad. Arbetarskyddsstyrelsens anslag på några hundra miljoner är egentligen bara nålpengar i jämförelse med de 40-60 miljarder som ohälsan i arbetslivet årligen kostar samhället. Under 70-talet kom parterna på arbetsmarknaden fram till att det behövdes en utökad arbetsmiljöforskning. Arbetarna avstod då från en del av löneutrymmet som i stället togs ut som arbetsgivaravgift. Detta blev grunden till Arbetarskyddsfonden. Pengarna var öronmärkta. Ett tag fanns det 1 miljard i denna fond, och nya pengar flöt in varje år. I dag är dessa resurser borta. Trots detta tas fortfarande arbetarskyddsavgiften ut av företagen. Förr var dessa pengar öronmärkta. I dag går de direkt in i statskassan. Vad de används till vet inte jag. Det hoppas jag att statsrådet Sahlin kan ge mer information om. Ett av de senaste larmen var att hudkontakt med skumplast innebär stora risker för exponering av det cancerframkallande ämnet toluendiamin, TDA. Det är nya rön som avslöjas i en hemligstämplad rapport, skriver tidningen Arbetarskydd. Skumplast finns kort sagt överallt i samhället. Det används som isolering och som stoppning i möbler, gosedjur, kuddar och madrasser. Att skumplast i kontakt med vatten eller svett kan avge TDA har forskarna vetat tidigare. Den nya upptäckten är att kroppens egen värme och fukt är fullt tillräcklig för att ämnet tas upp i kroppen. Men några undersökningar av människor som hanterar skumplast har forskarna inte gjort. Det saknas resurser, heter det i rapporten. Om statsrådet fortfarande vidhåller att resurserna är tillräckliga anser jag faktiskt att Mona Sahlin skönmålar situationen.
Herr talman! Jag kan inte nog understryka att jag delar Sven-Erik Sjöstrands uppfattning om hur viktigt det är med arbetsmiljöforskning, hur viktigt det är att vi behåller sektorsforskningen och hur viktigt det är att staten är en av de intressenter som har möjlighet att initiera och stödja forskning. Men sedan är ju forskningssamhället mycket vidare än så. Det är alla de forskningsinstitutioner som finns, och i det fallet också t.ex. Karolinska institutet. När man tittar på resurserna kan man inte bara titta på den del som finns i statsbudgeten. Man måste titta på hela forskarsamhället. Forskningslivet är ju till viss del sådant att man måste söka sig fram, söka projekt och få stöd ifrån de olika intressenter som finns när det gäller den anslagsfinansierade forskningen. Jag vidhåller fortfarande att jag inte har fått några larmrapporter om att den här delen av forskningen skulle sakna resurser. Jag skall titta mycket noga på de uppgifter som Sven-Erik Sjöstrand här har lämnat om situationen i Lund.
Herr talman! Det tackar jag verkligen för. Jag hoppas att statsrådet vill titta riktigt noga på detta med resurser. Jag skall kanske avsluta med att säga att eftersom höga halter av isocyanater kan förekomma under korta tider, som t.ex. vid svetsning, kommer det att vara svårt att skapa sig en uppfattning om exponeringen. Det är därför det är ganska alarmerande. I Sverige sker isocyanatmätningar ytterst sällan. Vid många arbetsplatser har man aldrig någonsin studerat isocyanater i luften. Vi vet ju att isocyanater kan finnas på jättemånga arbetsplatser. Industrifacket säger t.ex. att isocyanater kan finnas på 300-400 arbetsplatser. Man håller på med en inventering här. Delar av kemiindustrin är inte glada över arbetsmiljöforskningen. De tycker att forskningen utgör ett hot mot deras produkter. Vissa stora kemikoncerner försöker därför antingen köpa upp de kompetenta forskare som finns och styra in deras forskning eller dölja de arbetsmiljöfaror som finns. Den oberoende forskningen behöver därför stärkas, och den behöver vara långsiktig. När nya mätmetoder utvecklas och prövas behövs också resurser. Visst är gemensamma konferenser viktiga, men detta räcker inte för att sprida nya forskarrön. Det behövs ett stort stöd och breda informationsinsatser. Samhället borde vara stolt och ge mer resurser när vi gör viktiga upptäckter i vårt land, speciellt när ohälsa kan förebyggas.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om jag avser att gynna en satsning på storskaligt naturgasnät och om jag i så fall avser förelägga riksdagen den ändring i energipolitiken som en satsning på naturgasnät skulle innebära. Regeringens utgångspunkter i frågor rörande naturgas grundar sig på riksdagens energipolitiska beslut åren 1988 och 1997. skall bl.a. investeringar i rörledningar och inköp av naturgas ske efter strikt kommersiella principer. Gasen skall av egen kraft konkurrera på den svenska marknaden. De kommersiella förhandlingarna skall genomföras på företagsnivå. Detta innebär att staten inte skall engagera sig i ekonomiskt stöd till naturgasprojekt. Den samhälleliga bedömningen av ett naturgasprojekt skall göras i samband med tillståndsprövningen. Av 1997 års energipolitiska beslut framgår att naturgas är det fördelaktigaste fossila bränslet och att naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas vid utformningen av energibeskattningen. Vidare framgår det att en förbättrad infrastruktur på energiområdet i Östersjöområdet avsevärt skulle öka försörjningstryggheten i Sverige och övriga Europa samt att Sverige aktivt skall verka för en integrering av de nationella energisystemen i Norden och Om en ansökan om byggande av gasledning hamnar på regeringens bord kommer frågan att prövas i sedvanlig ordning. Intresset av att projektet genomförs får då jämföras med bl.a. de skyddsintressen som kan finnas för de mark och vattenområden där ledningen enligt ansökan avses dras fram. Detta är helt i enlighet med de energipolitiska riktlinjerna och innebär inte någon energipolitisk kursändring.
Herr talman! Tack för svaret. Det avslutas med att detta inte innebär någon energipolitisk kursändring. Men jag tycker ändå att svaret ger en ganska tydlig kursändring med tanke på de förundersökningar som har gjorts. Bl.a. har Nordic Gas Grid gjort en undersökning som till hälften är finansierad av EU. Jag antar att Sverige redan i det stadiet har haft synpunkter på om man är intresserad av att dra denna storskaliga fossilgasledning genom Sverige. Frågan är ju inte ny. Den har varit uppe ett flertal gånger. Jag har bl.a. följt den i Nordiska rådet. Varje gång jag har ställt frågan har man svarat att från svensk sida finns inget intresse för denna ledning. Nu är svaret att om det finns ett kommersiellt intresse av att dra den genom Sverige så får man göra det. Men det i sin tur innebär ju energipolitiska konsekvenser, bl.a. i form av att möjligheterna för bioenergin att få fäste och etablera sig på den svenska marknaden blir sämre. Detta är ett enormt storskaligt projekt som gör att konkurrensmöjligheterna blir sämre. Sedan innehåller svaret också en intressant aspekt, nämligen att naturgasen är det mest fördelaktiga ur miljösynpunkt när det gäller fossila bränslen. Men då skall vi vara medvetna om att vi inte har en särskilt stor användning av kol och olja i Sverige, eftersom vi har fasat ut mycket av den. Tanken var ju att vi skulle få in bioenergin i stället. Då skall ju detta ställas emot bioenergisatsningarna. Det är ju ganska stora mängder som man har tänkt sig för att det skall bli lönsamt. Jag vill också ställa några frågor kring demokratiaspekterna på detta. Det är ju oerhört intressant med demokrati. Det är egentligen ett oerhört svårt och viktigt ämne. Som ärendet nu ligger kommer det inte att bli en demokratisk process. Det kommer att bli en MKB-process, vilket innebär att man kan få bygga om det inte finns några miljöinvändningar emot projektet. Jag tycker att det är en väldigt stor skillnad på det och på den demokratiska processen där man kan få ett helhetsperspektiv. Människor som skall bo och leva med den här gasledningen och de säkerhetsrisker den medför får inte delta i processen, eftersom det blir ett rent MKB-ärende. Det var intressant att läsa vad Länsstyrelsen i Kronobergs län, där den här frågan kanske är som hetast just nu, skrev. De skrev bl.a. i sitt yttrande: "Det var med viss förvåning vi tog del av kartmaterialet och konstaterade att ganska detaljerade studier gjorts utan att länsstyrelse eller kommuner tidigare involverats i processen. Vanligtvis utnyttjas det digitaliserade underlagsmaterial, som finns tillgängligt på länsstyrelserna, som bas i förstudier av detta slag." Det framgår dock inte vad man har använt för material som bas, men det framgår ju ganska tydligt att man inte i ett tidigt skede har dragit i gång debatten kring de här frågorna och över huvud taget informerat om dem. Därför vill jag höra lite om den politiska processen i det här fallet. Har Sverige nu accepterat att denna storskaliga gasledning skall få dras genom Sverige om det är kommersiellt intressant? Hur har Sverige agerat i Nordiska ministerrådets gasgrupp? Där har det också funnits en diskussion om att man skulle kunna dra den här gasledningen genom Baltikum. Ryktet säger att Sverige har agerat för att den skall dras genom Sverige.
Herr talman! Får jag börja med att konstatera att den roll Nordiska ministerrådet spelar i detta sammanhang också gäller en studie. Inte heller de båda projekten North Transgas och Nordic Gas Grid kan jag kommentera, av den anledningen att de inte har inkommit med någon ansökan om tillstånd för uppförande av gasledning. North Transgas-projektet är inte ens avslutat. Jag upprepar återigen riksdagens riktlinjer från 1988: Investeringar och inköp av gas skall ske efter strikt kommersiella principer. Den samhälleliga bedömningen av ett naturgasprojekt skall göras i samband med tillståndsprövningen. Det innebär att alla de olika hänsyn man skall ta till naturen, var någonstans denna ledning skall gå etc., skall göras i vanlig ordning. De skall bedömas och de kan överklagas. Riktlinjerna innebär att staten inte bör engagera sig med ekonomiskt stöd till naturgasprojekt. Dessa riktlinjer är utgångspunkten för regeringens inställning i frågor om naturgas. Det är helt i linje med de riktlinjer som riksdagen fastställde 1988.
Herr talman! Jag hörde att ministern upprepade det som sades i svaret tidigare, att det inte skall gå in några skattepengar i detta projekt. Men det är precis det som har skett vid själva förundersökningen, eftersom företagen bara har behövt bekosta den till hälften. Resten har finansierats med EU-pengar, alltså med skattepengar. Jag förutsätter att man, när man är med och slussar skattepengar någonstans, också har en politisk vilja med detta. Jag menar att den viljeyttring som regeringen visar i det här fallet inte stämmer med den debatt vi har fört tidigare om energipolitiken. Det är inte så att det i energibeslutet finns ett totalstopp för fossilgas. Debatten rörde sig mycket om de befintliga gasledningarna och att man skulle utnyttja dem mer effektivt. Däremot fanns detta enormt storskaliga och kostsamma projekt, som kommer att låsa fast svensk energipolitik för lång tid framöver, inte med. Det kommer att göra oss beroende av utländsk energi för att klara energibehovet i Sverige. Det finns naturligtvis en tanke bakom förslaget till hur man skall dra ledningen, nämligen förbi de stora orter som man kan tänkas sälja gas till. Det är inte enbart en transportledning för att försörja EU länderna med gas, utan tanken är naturligtvis också att svenska kommuner skall ges möjlighet att köpa fossilgasen. Pressar man ned priserna, vilket förmodligen de ryska intressenterna kommer att göra till en början, för att det skall vara intressant för t.ex. Stockholm att satsa rejält, finns det sedan inte utrymme för bioenergi, alltså en inhemsk energi. Då sitter vi där, fastlåsta av att det inte är vi själva som styr energipolitiken i framtiden och att det inte heller är vi som kan bestämma över vad som blir lönsamt. Det gör kommande intressenter. Jag tycker att demokratiaspekterna i det här storskaliga projektet är oerhört viktiga. Därför vill jag återigen fråga: Det skall prövas i vanlig ordning, men vad är i dag vanlig ordning för ett sådant här stort projekt? Var kommer den demokratiska diskussionen och debatten in? Blir det bara miljöaspekterna - det är i och för sig inte så bara - som kommer att kunna stoppa det här projektet? T.ex. om man kan påvisa att ledningen inte får dras genom det här området därför att det är ett område som är viktigt att bevara ur miljö och resurssynpunkt. Eller finns det i dag också en möjlighet att politiskt-demokratiskt stoppa det här projektet? Som jag uppfattar ministerns svar ligger det helt och hållet på om prövningen inför miljökonsekvensbeskrivningen kan stoppa projektet. I annat fall finns det inget annat än just de kommersiella intressenternas beslut som avgör om gasledningen skall byggas eller inte.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med själva finansieringen. Än en gång: Detta är en förstudie. Ingen har fattat något beslut. Det har inte ens kommit in en ansökan. Det har inte ens rapporterats vad man vill. Förstudien har finansierats - det är riktigt som interpellanten säger - dels med EU-medel, dels har de ingående företagen varit med och finansierat. Tillståndsprövningen kommer att göras enligt rörledningslagen. Det innebär att vem som helst självklart kan överklaga. Är det känsliga områden förutsätter jag att rören inte kan gå där. Det är regeringen som ytterst har att pröva detta. Det tycker jag är en demokratisk och bra process. Men jag vill än en gång säga, och det tycker jag är viktigt att konstatera, även om jag nu blir tjatig, att detta faktiskt är helt i linje med riksdagens beslut. Det vore konstigt om vi inte arbetade efter riksdagens beslut. Det är det vi gör. Och det är marknaden som skall avgöra det kommersiella. Sedan skall det göras en tillståndsprövning. Det finns en speciell lag för detta, rörledningslagen.
Herr talman! Jag kan faktiskt inte hålla med om att detta är helt i linje med fattade beslut. Det kan möjligen rymmas inom det energipolitiska beslut som fattades, men det är inte helt i linje med det. Så sent som när Jeltsin var i Sverige på besök och frågan var aktuell för diskussion, förnekade statsministern att det över huvud taget skulle vara aktuellt för Sverige att satsa på att bygga gasledningar och transportera gas via Sverige. Det är inte så att marknaden och de politiska besluten är helt skilda från varandra. Man kan aldrig som politiker frånta sig ansvaret för det som händer långsiktigt. Om man släpper marknadskrafterna helt fria, måste man som ansvarig politiker åtminstone låta den politiska demokratiska processen pågå innan beslut fattas. Här tycker jag att det är ett väldigt stort politiskt glapp. Det konstateras att det är rörledningslagen som är avgörande här. Men kommunernas kostnader för extra säkerhet och andra aspekter på dragningen av de här ledningarna, vem kommer på sikt att betala det? Det ansvarar ju kommunerna för. Jag tror inte att marknadskrafterna kommer att gå in och betala för extra säkerhetsåtgärder, för kommunernas behov av att ha kunskap, kompetens och kanske helt enkelt extra utrustning för att klara eventuella olyckor som kan inträffa med gasen. Då är det återigen så att det totala ansvaret måste falla på dem som fattat det politiska beslutet. Jag tycker att det är dåligt om man under många år påstår att vi inte är intresserade av att det byggs en storskalig gasledning genom Sverige, och sedan får invånarna i Sverige kartor där det detaljerat har ritats in hur den här ledningen skall dras, där deras kossor går ute på bete och på sådant sätt som försvårar deras verksamhet. De här konsekvenserna måste man naturligtvis ta upp.
Herr talman! Än en gång, för att vara tjatig, påstår jag att det här ligger inom 1988 års energibeslut. Det innebar inte, vilket ändock Marianne Samuelsson måste vara överens med mig om, att vi förbjöd möjligheten att pröva om man skulle kunna dra gasledningar i Sverige. Det innebar det inte. Beslutet var att det skall finnas möjligheter på kommersiell grund. Sedan skall beslutet prövas i vanlig ordning i de demokratiska processer som finns. Det är väl lite väl tidigt att måla svart på väggen. Först och främst finns det inte något projekt att pröva. Det vore konstigt om vi inte hade tilltro till den prövning som ges inom ramen för den lagstiftning vi har. Då skulle väl riksdagen ha förbjudit allt som rör gasledningar. Nu har det inte skett. Därför måste det ske en prövning. Jag har inget annat att säga i denna debatt, dvs. detta ligger helt inom ramen för det beslut riksdagen har fattat.

Herr talman! Agne Hansson har frågat vice statsministern om vissa aspekter rörande genomförandet av EG:s strukturpolitik i Sverige. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill inledningsvis slå fast att regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen med vikande befolkningstal i vissa regioner och att arbetet med att bekämpa de regionala orättvisorna står högt på regeringens dagordning. Det är också mot denna bakgrund regeringen tillsatt den parlamentariska utredningen om den framtida regionalpolitiken. Som Agne Hansson känner till pågår för närvarande intensiva förhandlingar mellan EU:s medlemsländer och kommissionen rörande förslagen i Agenda 2000. Förslagen syftar till att lägga fast EG:s långtidsbudget, att reformera jordbruksstödet samt att reformera strukturfonderna. En av regeringens ståndpunkter i dessa förhandlingar är att Sverige, med en nivå på bruttonationalprodukten strax under genomsnittet för unionen och fortsatt alltför stor arbetslöshet, bör ha en lindrigare finansieringsbörda. Detta försöker vi åstadkomma genom att föra fram ståndpunkter som påverkar både avgifts och återflödessidan, förutom att vi också stöder en allmänt restriktiv budgetlinje med realt oförändrad nivå hos strukturstödet. När det gäller återflödet är ett bra utfall inom strukturfondspolitiken ett av de mest angelägna målen. Sverige stöder vidare kommissionens strävan att genom en koncentration av strukturfondsåtgärder effektivisera och stärka strukturpolitikens möjligheter att uppnå bestående effekter. Detta innebär t.ex. att antalet målprogram minskar från dagens 7 till 3 samt att de s.k. gemenskapsinitiativen minskar från 13 till Sverige arbetar även aktivt för att ytterligare effektivisera det system som rör strukturfonderna, inte minst i frågan om på vilken nivå som frågor om målområdesavgränsningar bör göras. Vad gäller ordförandeskapet år 2001 arbetar regeringen för närvarande med att fastställa de profilfrågor som skall drivas i samband med det arbetet. Regeringen har tidigare angivit att områden som miljöfrågor, jämställdhet, konsumentskydd och samarbetet med Ryssland tillsammans med kampen för ökad sysselsättning och ett utvidgat EU utgör de för Sverige viktigaste frågorna i EU-samarbetet. Eftersom de nu pågående förhandlingarna kring Agenda 2000 handlar om strukturpolitiken för perioden 2000 t.o.m. 2006 förefaller frågan om en reformerad strukturpolitik i nuläget vara en mindre väl lämpad profilfråga att driva under ordförandeskapet.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det ligger tyvärr inte i linje med den ambitionsnivå för regionalpolitiken som jag hade tänkt mig för Europasamarbetet och hur det samarbetet skall användas för att skapa en rättvis tillväxt i alla delar av landet. Vi har en allvarlig regionalpolitisk situation. Stora delar av Sverige håller på att förblöda. 210 av landets 289 kommuner tappar befolkningsunderlag. Koncentration och omflyttning tilltar. Klyftorna växer. Skillnaderna blir allt tydligare mellan dem som har och dem som inte har. Så långt tror jag att vi är överens. Men det räcker inte att se allvarligt på utvecklingen. Det måste till åtgärder också. I ett sådant läge måste alla möjligheter tas till vara för att utjämna skillnaderna och skapa en tillväxt som är rättvis i alla delar av landet. Också EU-politiken och integrationsarbetet i Europa måste användas i det syftet. Det finns en uppenbar risk att integrationsarbetet i annat fall kommer att påskynda en strukturomvandling som fördjupar de regionala klyftorna än mer. Det regionalpolitiska inslaget måste bli starkt i det europeiska integrationsarbetet. Det är därför som jag har frågat näringsministern på vilket sätt regeringen tänker använda integrationsarbetet för att skapa ökad rättvisa i tillväxten över landet. Jag har svårt att se någon klar strategi från regeringens sida. En svensk intern utredning är bra i sig, men den löser inte de akuta problemen. Vi har inte tid att vänta så länge på åtgärder. Inte heller löser ju en allmänt restriktiv budgetlinje problemen. Det intressanta är hur strukturfondsstödet utformas och vad nettoflödet till Sverige blir. Jag delar uppfattningen att ett bra utfall inom strukturfondspolitiken är ett av de mest angelägna målen för återflödet. Men blir det ett bra utfall om man utgår från en förhandlingstaktik där man i första hand strävar efter att få ned kostnaderna och i andra hand ser vad man kan få ut? Jag skulle vilja förorda en omvänd Winbergslinje i strukturfonderna, dvs. först se till vad vi får ut och därefter börja förhandla om finansieringen. Jag tror att det skulle vara bra att välja den linje Finland har valt i det fallet. Regeringen arbetar för att strukturpolitiken skall få bestående effekter, säger ministern. Innebär det att regeringen också arbetar för att glesbygdsstödet som utgår i dag också skall finnas kvar efter 2006? Där har det ju getts olika signaler från regeringen.
Herr talman! Först vill jag kommentera en del av näringsministerns svar på interpellationen och därefter ge några egna synpunkter. Jag delar uppfattningen att det är viktigt med en bra regionalpolitik. Det är viktigt att det ges så likartade möjligheter som möjligt för olika regioner att utvecklas. Man måste vara medveten om den utveckling som kunskaps och kompetenssamhället innebär i världen, dvs. de regioner som ligger nära transportcentrum och de förnämsta universiteten drar alltid till sig den mest effektiva och kunskapsinriktade industrin. Det gäller också att kommuner anpassar sig till att syssla med lokal nationell konkurrenskraft. Det gäller inte bara för nationen Sverige. Varje ort måste arbeta för att bli attraktiv som lokaliseringsort för olika arbetsplatser. Den regionalpolitik som vi har fört i Sverige, och som delvis förs inom EU, har haft begränsade resultat. Vi har kunnat studera flera utvärderingar, där det inte har framkommit några synliga resultat på bruttoregionprodukten från det regionalpolitiska stödet. Vi har kunnat se resultat när det gäller enskilda företag de närmaste tre åren efter olika bidrag, men därefter blir resultaten utomordentligt knapphändiga. Jag efterlyser med andra ord mycket mer av resultatstyrning av de insatser som görs, bättre uppföljning och bättre anpassningsförmåga i en del av regionerna. När det gäller EU-delarna av regionalpolitiken eftersträvar vi moderater att Sveriges bidrag till EU:s budget skall minska, vilket naturligtvis inenbär att vi också måste acceptera att bidragen från EU:s budget minskar. Det gäller då att se till att vi får målprogram och strukturfonder som blir smalare men vassare. De kan då knappast omfatta nästan halva EU:s befolkning, som de för närvarande gör, utan de måste koncentreras till regioner som verkligen är eftersatta inom EU och inte bara inom respektive länder. Vi ser detta som viktigt, inte minst om man skall utvidga EU med fler länder med betydligt större regionala spänningar. Där skulle man kunna komma i en situation att regionalpolitik innebär att man stöder nästan hela Europa, med några få undantag, med regionalpolitiska medel. Vi vill även se till att få en harmonisering av EU:s olika regionalpolitiska insatser inom strukturfonder och målprogram med motsvarande svenska regionalpolitiska insatser. Vi tror nämligen att det alltför mycket har blivit en för komplex materia för många av de regioner och företag som vill ha en positiv utveckling och att det därmed blivit en förvirring och en ineffektivitet, som skulle kunna bli mindre genom en harmonisering. Herr talman! Till sist vill jag ställa två frågor till näringsministern. För det första skulle jag vilja fråga om näringsministern är beredd att göra en harmonisering av svenska regionalpolitiska insatser, så att de går i samma riktning och till ungefär samma eller likartade områden som motsvarande inom EU. Den andra frågan är om vi kan få en bättre utvärdering och därmed en bättre resultatstyrning av de regionalpolitiska insatserna, dvs. att vi skall satsa efter vad som ger resultat.
Herr talman! Får jag börja med att besvara interpellantens frågor. När det gäller Sveriges ståndpunkt om det nya mål 1, som skall omfatta nuvarande mål 6, driver vi den linjen att det också skall omfatta Norrlandskusten. Vi vill alltså bredda det målet. Vi har också tagit upp frågan om de s.k. statsstödsreglerna, som vi tycker i dag förhindrar vår möjlighet att använda de nationella stödformerna. Vi skulle därmed kunna bli kraftfullare på detta område. Jag vill säga, vilket också anknyter till vad Per Westerberg tog upp, att vi aldrig kommer att klara Sverige och glesbygden om vi koncentrerar oss på regionalpolitik. Det handlar mycket om den förmåga som finns i dessa regioner, att man utnyttjar den historia, den kultur och de förutsättningar som den regionen har. Som smörjmedel för detta har vi infört de s.k. tillväxtavtalen. Det arbetas nu med dem över hela Sverige, och jag tror att de kommer att få den största betydelsen i skogslänen. Vi skall ta upp den diskussionen i mitten av april. Där är tanken att man själv, inte minst näringslivet, tillsammans med myndigheter och statlig verksamhet, skall komma fram och säga: Så här vill vi göra i vår region. Det här vill vi utveckla. Det här är vad vi vill. Vi vill ändra de regler som finns och som förhindrar detta. Det är den vägen vi måste gå, och vi skall inte tro att om vi bara tar pengar och lägger ut kommer regionerna att utvecklas. Det gör de inte. Det måste tas egna initiativ och finnas en egen förmåga, med utgångspunkt i de förutsättningar som finns. Därmed har jag delvis också svarat på Per Westerbergs frågor. Man kan inte säga allmänt att vi skall harmonisera vår regionalpolitik med övriga Europa. Kartan ser så annorlunda ut. Vårt starkaste krav för att få regionalstöd eller EU:s strukturpengar är befolkningstätheten. Vi utgår från att det bor åtta personer per kvadratkilometer. Det är svårt att hitta områden i Europa som är mer glesbebyggda. Glesbygdskriteriet har alltså en väldigt stor betydelse för våra krav. Det är också helt olika förutsättningar att bo och utveckla sig, om man använder det uttrycket, i Arjeplog, med fyra personer per kvadratkilometer, jämfört med att bo någonstans i södra Italien. Därför kan man inta tala om någon form av harmonisering.